Herr talman! Det är naturligtvis bra att statens finanser nu går mot balans. Erik Åsbrink säger att det fanns vissa partier som inte "orkade med" detta. Jag vill då påminna om att Kristdemokraternas, och såvitt jag vet också Folkpartiets och Moderaternas, budgetsaldon hela tiden har varit starkare än regeringens. Vi hade erbjudit ytterligare saneringsåtgärder, om regeringen hade önskat det. Det vi har kritiserat är det sätt på vilket budgetsaneringen har skett, så att sysselsättningen sjunker, gamla och sjuka vanvårdas på våra sjukhem och vi nu har dessa flaskhalsproblem i industrin, med följden att man inte får tag på nyckelmedarbetare såsom svetsare och montörer. När riksbankschefen vid denna höga arbetslöshet börjar tala om behovet av att höja styrräntan kommer jag, herr talman, att tänka på den lilla bil som vi i TV har sett volta. Det är naturligtvis ingen bra reklam för tillverkaren att en bil välter i 60 km i timmen. Litet av samma katastrofscenario står faktiskt regeringen inför när riksbankschefen tvingas treva efter handbromsen redan vid denna massarbetslöshet. Det är naturligtvis ett klart underkännande. Det visar att det finns strukturproblem, att jämviktsarbetslösheten är alldeles för hög och att regeringen faktiskt ignorerar detta. Statistikpolitik, Erik Åsbrink, innebär inte att fiffla med statistik, utan det innebär att tvinga AMS till en volymhysteri av ofta meningslösa åtgärder. AMS chefen Bosse Ringholm säger själv att han inte har råd att utbilda den yrkesarbetskraft som industrin och landet i dag ropar efter. Där är statistikpolitiken. Där är offret på statistikpolitikens altare. När tänker ni ändra på detta, Erik Åsbrink?
Herr talman! Jag konstaterar att Mats Odell och Kristdemokraterna går emot kunskapslyftet och beskriver den kraftiga utbyggnaden av högskolor och universitet som orealistisk. Ni vill bromsa, och ni vill hålla igen. Med den här i grunden djupt reaktionära terminologin hamnar ni tyvärr även i denna fråga i samma fålla som Moderaterna. Ni talar om statistikpolitik och fiffel med siffrorna, när det handlar om mycket omfattande åtgärder för att stärka människors kompetens och deras möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden, något som är bra för individer och bra för vårt land. Jag beklagar djupt att Kristdemokraterna inte ens i den frågan kan distansera sig från Att Kristdemokraterna skulle vara så oerhört framgångsrika när det gäller att sanera statsfinanserna är ju inte precis något som stämmer med den faktiska utvecklingen. Ni var ju under den borgerliga regeringsperioden med om att skapa dessa gigantiska underskott. Om ni har en sådan förmåga som Mats Odell nu talar om, varför såg vi då inget prov på detta under de år då ni faktiskt hade möjlighet att utöva ett inflytande på regeringspolitiken? Det var ju ni som skapade de här oerhörda underskotten. I det saneringsarbete som sedan har bedrivits har ni inte medverkat nämnvärt. Tvärtom får vi ständigt höra - även så i dag - att alla möjliga åtgärder är felaktiga och olyckliga. I stort sett allt som Mats Odell har talat om, både i sitt anförande och i sin replik, handlar om löften åt olika grupper om ökade utgifter och sänkta skatter. Den här saneringen får man höra väldigt litet tal om. Det är inte Kristdemokraternas starka sida, det är alldeles uppenbart.
Herr talman! Jag skall försöka bortse från att finansministern drog helt felaktiga slutsatser. Jag sade inte ett ord om kunskapslyftet. Vad jag gjorde var att ställa frågan om det är rimligt att AMS i dag inte har råd att utbilda arbetslösa till sådana yrken som efterfrågas, på områden inom industrin där vi i dag har uppenbara flaskhalsproblem. Det var min enkla fråga. Finansministern har i dag hållit nästan exakt samma anförande som vid de tidigare finansdebatterna. Jag har därför redan förberett mig. Jag har här en kopia av s. 59 i utskottets betänkande - jag vet inte om finansministern kan se den från sin bänk i kammaren. Den visar utvecklingen av den offentliga sektorns finanser. Kurvan börjar vika nedåt år 1989. Vid valet 1991 är kurvan halvvägs ned mot botten. Nedgången började alltså långt tidigare, Erik Åsbrink. Vid valet 1994 var den offentliga sektorns finanser halvvägs upp till den punkt där kurvan i dag befinner sig. Jag tycker därför att Erik Åsbrink borde lyssna litet mer på Anne Wibble för att få en mer komplett historieskrivning. Kristdemokraternas saneringsalternativ har enligt utskottets kansli och majoritet ett starkare budgetsaldo än regeringens. Så enkelt är det, Erik Åsbrink. Samtidigt klarar vi av en annan fördelningspolitik och att ge bättre villkor för att starta, driva och utveckla företag i Sverige i dag.
Herr talman! Jag tror att Mats Odell tar på sig en övermäktig uppgift om han försöker hävda att det var under den borgerliga regeringstiden som budgetsaneringen genomfördes och att problemen skulle ha uppstått och förvärrats under den socialdemokratiska tiden. Det står alldeles uppenbart i strid med varje iakttagelse som kan göras. Det är ett faktum att när den borgerliga regeringen lämnade över 1994 hade vi ett gigantiskt budgetunderskott. Detta visade sig också i reaktionerna på marknaden, bl.a. i form av räntor som var ungefär dubbelt så höga som de är i dag. Mats Odell oroar sig för att räntan kan justeras något upp eller ned i takt med att konjunkturen förändras. Detta är dock ingenting jämfört med hur läget var för tre år sedan, när den slutliga domen fälldes över den borgerliga finanspolitiken, när räntorna stack i höjden och när det var tal om köpbojkott mot svenska statspapper. Det är sanningen om de här åren.
Herr talman! Jag nämnde i mitt inledningsanförande det för mig ganska slående faktumet att inga av de viktigare strukturreformer som Sverige har genomfört under de senaste decennierna har initierats av Socialdemokraterna. Det där var tydligen väldigt känsligt, ty Erik Åsbrink eldade på väldeliga när han förklarade att han minsann hade varit med om både den ena och den andra reformen. Javisst, det har jag aldrig förnekat. Socialdemokraterna har dragits fram till att delta i och ibland varit ganska duktiga på att genomföra reformer, inte minst skattereformen. Men problemet har varit att ni aldrig har tagit egna initiativ. Det har alltid varit Folkpartiet och andra partier som har fått dra fram er till att genomföra någonting. Jag hoppas att det skall bli bättre framöver. Sedan måste jag få fråga Erik Åsbrink om detta med politiska prioriteringar. Jan Bergqvist försvarade sig mot allehanda frågor med att man måste spara lika mycket överallt eller möjligen höja varje skatt lika mycket. Men då räcker det ju egentligen att ha en liten datamaskin i stället för en finansminister, för då kan man bara dra ned alla anslag med x procent och höja alla skatter med någonting annat. Då vore ju Erik Åsbrink ganska onödig. Icke oväntat tyckte inte Erik Åsbrink det. Han tyckte att det var väldigt viktigt med politiska prioriteringar. Jag tror faktiskt att det kan luta åt det hållet. Men då måste jag säga att vi från Folkpartiets sida verkligen vill markera avstånd till de politiska prioriteringar som uppenbarligen leder er till att minska på biståndet till fattiga länder, att minska på änkepensionerna, att minska på handikappreformen, att minska arbetslösas möjligheter att studera genom att t.ex. dra in barntillägget och att underlåta att föra en politik som leder till fler arbeten. Om detta, som Erik Åsbrink säger, är ett resultat av medvetna politiska prioriteringar är jag glad att det är val ganska snart så att vi kan få en annan tingens ordning.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att göra prioriteringar även när det handlar om att spara. Men när man står inför ett så gigantiskt saneringsprogram som vi gjorde hösten 1994 och framåt är det nödvändigt att gå fram på mycket bred front. I princip - jag säger i princip, för det fanns väl enstaka undantag - fick alla områden vidkännas betydande nedskärningar. Det hade inte varit möjligt att göra det så omfattande och så snabbt om vi inte hade gått fram på bred front. Sedan finns det naturligtvis också betydelsefulla prioriteringar i detta. De prioriteringarna får större genomslag när ekonomin tillfrisknar och när man får ett handlingsutrymme, vilket vi inte har haft under de gångna åren. När det sedan gäller initiativet till olika s.k. strukturreformer vill jag säga till Anne Wibble att jag inte känner igen bilden att initiativet till allt detta skulle ha tagits från Folkpartiets sida. I de flesta fall gäller raka motsatsen. Ni har pratat om saker och ting, även i regeringsställning, men inte lyckats åstadkomma särskilt mycket. Den stora skattereformen - här skall jag gärna ge Anne Wibble en eloge - genomfördes i allra högsta grad på initiativ av och under en socialdemokratisk regering. Under de sex år dessförinnan då det satt borgerliga regeringar hände det ingenting på det området. Prata klarar ni av; att genomföra i praktisk handling klarar ni inte, i varje fall inte om ni inte får hjälp av en handlingskraftig socialdemokrati. Till sist: Anne Wibble talar om sina framträdanden inför studenter i Sundsvall, där hon säger att sysselsättningen är nere på samma nivå som i oktober 1974. Det är ett fel i den beskrivningen som jag vill rätta till. Sanningen är att sysselsättningen kom ned till denna låga nivå under den tid då Anne Wibble var finansminister, i oktober 1993. Genom en förfärande stor utslagning av arbetskraft hade Sverige då rutschat tillbaka till nivån från oktober 1974.
Herr talman! Som Erik Åsbrink säkert förstår har vi kollat siffrorna väldigt noga. Det skiljer på ett antal av uppemot 10 000 personer. Man får faktiskt - tyvärr - gå tillbaka till Olof Palmes tid för att komma ned till dagens dåliga nivåer. Det var nu inte det jag tänkte ta upp först, utan det var detta med budgetsaneringen. Erik Åsbrink återföll inte oväntat i detta. Då vill jag fråga så här: Tre plus tre är sex - det är Erik Åsbrink med på. Accepterar Erik Åsbrink att två plus fyra också är sex, att ett plus fem också är sex eller att noll plus sex också är sex? Låt den ena siffran stå för höjda skatter och den andra för minskade utgifter, så inser rimligen Erik Åsbrink och flera med honom att man kan sanera budgeten på mer än ett sätt. Det är detta som vi från Folkpartiets och de andra borgerliga partiernas sida har bråkat om under många år. Vi tror nämligen mycket bestämt att den betoning på ökade skatter och sämre företagsförutsättningar som regeringen medvetet har valt samtidigt har minskat möjligheterna för flera människor att få ett arbete. Jag tycker att det är ett dåligt val. Det är ert val att göra på det viset, men det är ett dåligt val. Ni kan inte förmena oss rätten att tycka att det är ett uselt val. Det innebär nämligen att det antal människor som har arbete i dag i Sverige är rekordlågt. Om jag vore Erik Åsbrink skulle jag vara mycket orolig, mer än vad han ger uttryck för att vara, över det sätt på vilket arbetsmarknaden fungerar. Det är ingen som har kommenterat detta med att allt färre lediga platser blir tillsatta, men det är ju ett mycket bekymmersamt faktum när vi har så hög arbetslöshet totalt sett som vi har. Det borde verkligen bekymra Erik Åsbrink framöver.
Herr talman! De räkneövningar som Anne Wibble gav prov på var korrekta. Jag skulle dock ändå vilja säga att de inte räcker för att kvalificera för lärarkompetens i matematik. Jag vill förena mig med Jan Bergqvist, som tidigare uttryckte förhoppningen att Anne Wibble inte skulle bli historielärare, och säga att kanske inte heller matematikämnet är den rätta framtiden. Eftersom det här är det sista replikskifte som Anne Wibble och jag har i kammaren för denna gång, eller för alltid, vill jag inte använda det till polemik. I stället vill jag säga några ord om Anne Wibble och en lång period av ofta mycket intensiva och ibland hårda duster som vi har haft, i kammaren och i andra sammanhang. Jag skall inte sätta något betyg på Anne Wibble, i varje fall inte i dag, som politiker och som finansminister. Jag skall denna gång sträcka mig så långt som att säga: Det är svårt att vara finansminister i en socialdemokratisk regering, men jag är nästan beredd att medge att det är ännu svårare att vara finansminister i en borgerlig koalitionsregering. Det skall vi bära med oss när vi sedan skriver historien om svensk ekonomisk politik. Det har som sagt varit hårda tag och hårda duster, uppfriskande och på många sätt stimulerande, när jag har mött Anne Wibble i olika sammanhang. Det är en viktig del av politiken. Men det har också varit samarbete och möjlighet att gemensamt nå konkreta resultat. Det gäller inte minst det som jag nämnde förut: den stora skattereformen, som vi båda medverkade till och, vågar jag påstå, kan känna en viss stolthet över. Det var en i sig enastående upplevelse att vara med om att på ett genomgripande sätt ändra hela vårt skattesystem. Vi har sett exempel också på andra områden. Det finns många honnörsord som jag kan använda för att karakterisera Anne Wibble som politiker: hög kompetens, kunskaper, rakhet, starkt engagemang, genomtänkt samhällsuppfattning och oräddhet, för att inte säga stridbarhet. När Anne Wibble inom kort lämnar riksdagen och partipolitiken vill jag tacka för det som har varit och önska Anne all lycka till i det framtida arbetet, inte som lärare men som ledande person i Industriförbundet. Lycka till!
Herr talman! Jag kan mycket väl instämma i det finansministern säger om nödvändigheten av en effektiv budgetsanering och att få ned räntorna. Detta har skett i mycket brett samförstånd i Sveriges riksdag. Det skall vi inte glömma. Men oron från min sida är naturligtvis mycket koncentrerad till massarbetslösheten. Vi har inte lyckats lika bra att få beslut i den här riksdagen som effektivt har förändrat den situationen. Budgetsaneringen har tyvärr stramat åt den inhemska ekonomin rätt kraftigt och det har i huvudsak fallit ut i form av arbetslöshet. Då är frågan vad det blir för slags politik sedan. Vi har under 90-talet sett att tillväxten inte förknippas med ökad sysselsättning på samma sätt som tidigare. Det finns en bred internationell debatt kring "jobless growth" för att ta det engelska uttrycket, alltså tillväxt utan ökad sysselsättning. Det gör att man hamnar i ett val. Man kan inte räkna med att få en jättehög tillväxt under lång tid, utan man får vara litet realistisk här. Då står valet mellan att man antingen har en politik där en ganska stor andel av befolkningen permanent lever på olika typer av bidrag eller understöd från det allmänna eller att man helt enkelt får tänka sig att sänka lönerna, framför allt minimilönerna. Det är ju högeralternativet. Men bägge de två alternativen innebär på något sätt att man skapar ett B-lag i samhället, antingen via bidragssystem eller genom att helt enkelt sänka minimilönerna. Vi avvisar bägge de här varianterna från Miljöpartiets sida. Vi vill se en annan lösning, där alla kan delta. Då handlar det om att fördela den arbetstid som vi faktiskt behöver för att åstadkomma en bra ekonomisk situation. Det handlar alltså om att sänka arbetstiden. Det vore intressant att få höra vilket val socialdemokraterna och regeringen vill göra här.
Herr talman! Den frågan är lika intressant varje gång vi diskuterar den. Det är inte första gången den kommer upp. Jag brukar vid de tillfällena tillämpa min anekdot. Arbetsmängden är inte given. Om jag jobbar en timme extra - och det händer - stjäl jag inte en timme från någon departementssekreterare på Finansdepartementet. Det är tvärtom så att om jag jobbar en timme extra sätter jag 25 departementssekreterare i extra arbete. Även om det här är anekdotiskt ligger det naturligtvis någonting i det. Arbetsmängden är inte given. Det var tyvärr möjligt att sänka den kraftigt under början av 90-talet till en lägre nivå än vad som gällde tidigare. Det är naturligtvis möjligt att med en klok ekonomisk politik öka den igen om vi organiserar vårt samhälle på ett bra sätt. Det måste ändå var det som är avgörande. Människor skall få arbeta så mycket som de vill för att försörja sig med hänsyn tagen till familj, vad man orkar och mycket annat. Att ha generella arbetstidsförkortningar och beskriva det som en metod för att lösa arbetslöshetsproblemen tror jag är felaktigt.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att den totala arbetstiden inte är given. Den tenderar att minska, trots att det finns en betydande tillväxt. Erfarenheterna från 90-talet pekar på att ungefär 2 % tillväxt per år innebär ett oförändrat läge. Man måste alltså ha en ganska hög tillväxt en lång tid för att det verkligen skall bli ett nettotillskott av arbetsmängd. Det hänger ihop med att vi blir mer produktiva, mer effektiva, att vi har ny teknik, bättre arbetsorganisation, osv. Detta är positivt. Det ger en ökad ekonomisk tillväxt trots att vi inte behöver arbeta så mycket mer. Men det här betyder att arbetslöshetsproblemet delvis kommer i ett annat ljus. Man måste öppna sig för att titta närmare även på arbetstiden och inte bara fördela kostnaden för arbetslösheten. Man måste också titta på möjligheten att fördela den tillgängliga arbetstiden på ett realistiskt sätt. Jag tycker att socialdemokratin borde öppna sig för en bredare diskusson kring det här. Sedan måste jag också fråga finansministern om han är nöjd med fördelningen av besparingarna när nu Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer går fram med mycket hård kritik om hur man nedrustat miljötillsynen i landet. Det har blivit mycket aktuellt i samband med Hallandsåsen, där tillsynen förvisso inte har fungerat på det sätt den skall göra. Vi har hört under hösten hur bl.a. fackliga organisationer och de som arbetar på länsstyrelser talar om att man inte kan bedriva en aktiv tillsyn över huvud taget. Allting går praktiskt taget på lösa boliner när det gäller miljötillsynen. Har ni inte sparat för mycket på det här området? Det vore intressant att få veta vad Erik Åsbrink tycker om det.
Herr talman! Den sista frågan har redan besvarats utförligt, både av Jan Bergqvist och Per-Ola Eriksson. De har pekat på att det har varit nödvändigt att spara på de flesta områden, även när det gällt myndigheterna på miljöområdet, men att vi gör stora insatser i belopp. Det görs i själva verket mångdubbelt större insatser än besparingar för att på olika sätt bygga ut miljötänkandet och för att bygga det hållbara Sverige. Det handlar om miljardbelopp som vi sätter in nu och under de närmaste åren. Det handlar också om, kan jag lägga till, att vi redan har genomfört en mycket omfattande skatteväxling i den stora skattereformen, inte kanske alltid uppmärksammad så mycket som den förtjänar. Men vi har också vidtagit skattepolitiska åtgärder därefter. När det gäller arbetsmängden menar jag att Roy Ottosson har fel. Det finns ingen naturlag som säger att den kommer att minska framöver på grund av den tekniska utvecklingen eller på grund av ökad produktivitet. Vi har haft en snabb produktivitetsökning och teknisk utveckling de senaste hundra åren. Det har varit fullt möjligt att förena med att fler och fler människor har gått ut i arbetslivet. Ett oerhört stort tillskott har skett genom att kvinnorna i vårt land, jag höll på att säga mangrant, har gått ut i förvärvslivet. Det är naturligtvis möjligt att också i framtiden välja den arbetstid och den arbetsmängd som vi själva vill åstadkomma. Det finns ingen naturlag som säger att den kommer att minska. Ökad produktivitet kan till synes slå ut jobb. Men man skall ha klart för sig att ökad produktivitet skapar högre inkomster och högre efterfrågan. Högre efterfrågan leder i sin tur till nya jobb, inte alltid inom de sektorer som vi traditionellt tänker på, industriföretag och liknande, utan kanske på helt nya områden, inom tjänstesektorn. Vi talar om IT-samhället. Det skapas oerhört många nya jobb där. Vi talar om musikbranschen, där Sverige är världsledande och som förutom att den förströr och underhåller människor också skapar många jobb. Jag är inte så pessimistisk som Roy Ottosson när det gäller den framtida utvecklingen.

Herr talman! Bo Lundgren tillämpar sitt vanliga, numera ganska slitna, retoriska grepp att citera vad Klas Eklund eller Kjell-Olof Feldt har sagt. Jag vet inte hur många gånger jag har mött detta i kammaren. Någon gång skulle jag vilja veta om det finns någon konservativ tänkare från det egna partiet som Bo Lundgren skulle kunna citera med välbehag. Någonting måste väl Ernst Trygger, Arvid Lindman, Yngve Holmberg eller någon annan ha sagt som är värt att återge i denna kammare. Jag menar också att den roll som jag tilldelas som statssekreterare på 80-talet förvisso är smickrande, eftersom jag tydligen ensam styrde landet. Men med förlov sagt tror jag att Bo Lundgren något överdriver min betydelse för den politik som fördes under de här åren. Jag drar mig naturligtvis inte undan något ansvar, men det blir litet larvigt med den typen av retoriska grepp. När det gäller EU-samarbetet är Sverige pådrivande. Jag förväntar mig inga underverk, men jag hoppas att vi kan åstadkomma någonting. Det skulle ha varit bra om alla regeringar i Europa hade varit lika pådrivande som Sveriges regering. Jag tycker att Bo Lundgren skall tala med en del av sina partivänner i andra länder och få dem att överge den bromsande attityd som de har till sysselsättningsinitiativ på en europeisk nivå. Jag tycker att Bo Lundgren borde besvara den fråga som jag ställde i mitt anförande till bl.a. moderaterna: Hur går det att förena tal om bättre vård, bättre omsorg för barn och för gamla och bättre skola med att samtidigt avlöva den offentliga sektorn stora resurser genom att genomföra våldsamma skattesänkningar? Hur går det att förbättra vården, skolan och omsorgen med mindre resurser än vad man har i dag?

Herr talman! Det där svaret var inte särskilt tillfredsställande. Det är väl ingen som är emot att man försöker effektivisera hushållningen i kommuner och landsting. Det kan vi säkert alla ansluta oss till. Om man kan åstadkomma det och frigöra resurser är det utmärkt. Där föreligger ingen oenighet. Men det är ett faktum att det föreligger oenighet om hur mycket resurser som skall finnas i dessa sektorer. Bo Lundgren och moderaterna vill ha mindre resurser till kommuner och landsting, och då blir det rimligtvis också mindre möjligheter att satsa på vården, på omsorgen om barn och äldre och på skolan. Det är oerhört enkelt att inse detta, hur mycket Bo Lundgren än skakar på huvudet. Det går inte att övertyga människor om att vi får kvalitetsförbättringar på de områdena om vi försämrar resurstilldelningen till dessa områden på samma gång. Ni har ingen trovärdighet när ni säger att ni vill värna dessa verksamheter. När det gäller det europeiska samarbetet finns det inte någon stark opinion för den typ av nyliberala experiment som Bo Lundgren pläderar för. Det har ett mycket svagt stöd bland länderna i Europa. Det är inte någon huvudfåra som vi diskuterar, utan det är helt andra insatser, som ligger väl i linje med svensk socialdemokratisk sysselsättningspolitik. Där är Sverige pådrivande. Tyvärr finns det vissa andra som bromsar i den utvecklingen.

Herr talman! Jag skall inte citera vare sig Kjell Olof Feldt eller Klas Eklund utan en annan känd socialdemokrat, nämligen statsministern i den nya boken. Det handlar om budgetsaneringens omfattning. Han skriver: "Poängen är att det inte finns några absoluta sanningar på det här området. Man gör varje gång en bedömning som väger in de prognoser, förväntningar och stämningar som föreligger vid beslutstillfället. 110 eller 130 spelade mindre roll. Ingen kunde vid beslutstillfället påstå att det ena var mer rätt än det andra. Men det vi valde måste vi hävda var rätt. Annars hade vi inte haft någon chans." När ni ökade saneringsprogrammet från 114 till 126 - jag tror att det var sommaren 1996 - sade vi att ni tog till för mycket. Ni sade att vi bedrev överbudspolitik. Sedan har ni gett oss rätt, och ni har tagit tillbaka ungefär 12 miljarder. Nu säger vi att man kan minska amorteringarna åren 1999 och 2000 med ungefär 10 respektive 20 miljarder men att det viktiga är att sysselsättningen sätts främst. S-kongressen har fattat ett beslut, i strid mot partistyrelsens förslag, som går i samma riktning som vårt förslag. Då säger finansutskottets majoritet att vi går bakåt. Jag skulle vilja veta om Erik Åsbrink, när han är ute och talar med de ungdomar som precis som jag tycker att det inte är bra att leva på lånade pengar, talar om vad våra förslag innebär. Är han överens med utskottet om att våra förslag, som är i princip likadana som s-kongressens beslut, innebär att vi går bakåt?
Herr talman! Jag kan ärligt säga att jag inte brukar ägna mina framträdanden åt att presentera Vänsterpartiets politik. Det är förvisso så. Det är en konstlad motsättning som Johan Lönnroth försöker skapa, nämligen med påståendet att starka offentliga finanser, som kan leda fram till ett överskott, skulle försvåra våra möjligheter att förbättra sysselsättning och tillväxt. Jag tror inte att det är så. Jag är övertygad om att det är precis tvärtom. Starka offentliga finanser innebär att vi får lägre räntor. Lägre räntor är en positiv stimulans för företag som skall investera och anställa fler människor. Vi får större trovärdighet att hålla ned pris och kostnadsökningar. Vi får större framtidstro och optimism. Det är precis det vi ser. Det är inte så att om vi för en litet slappare budgetpolitik, accepterar liter mer underskott och litet större skuldsättning - vi har sett prov på detta under de gångna åren - att det blir en positiv effekt på arbetsmarknaden. Vittnesbördet pekar på raka motsatsen. Vi hade på en och samma gång en katastrofal utveckling i statsfinanserna och en katastrofal utveckling på arbetsmarknaden. Det finns ett samband mellan de två tingen, på samma sätt som vi kan se ett samband mellan att sanerade statsfinanser medverkar till att det vänder uppåt i svensk ekonomi, att sysselsättningen ökar och att det blir en bra tillväxt. Johan Lönnroth kan notera att den socialdemokratiska partikongressen - förmodligen första gången och som enda parti - ställt sig bakom målet att ha överskott i de offentliga finanserna.
Herr talman! Finansministern behöver inte slå in några öppna dörrar. Det var faktiskt före det att Erik Åsbrink blev finansminister som Vänsterpartiet tillsammans med den dåvarande regeringen antog större delen av budgetsaneringsprogrammet - som till större delen bestod av skattehöjningar. Frågan om motsättningen är också att slå in öppna dörrar. Vad handlade debatten på den socialdemokratiska partikongressen om, Erik Åsbrink? Den handlade om avvägningen mellan sysselsättningsmålet och målet att amortera på statsskulden. Det som kongressen beslöt, och det som vi länge hävdat i våra motioner, är att i avvägningen är sysselsättningsmålet överordnat. Frågan kvarstår: Vad handlade debatten om? Varför blev det strid? Varför fick ni, Erik Åsbrink, stryk i voteringen? Vi är helt överens om det Erik Åsbrink sade förut. Låt oss verkligen hoppas att vi inte ger högern chansen att komma tillbaks. Då tror jag att det krävs att vi för den debatt vi självklart skall föra i valrörelsen mellan våra partier. Jag begär inte att Erik Åsbrink skall redogöra för vänsterpolitiken ute på sina möten. Men jag begär att ni något skruvar ned tonen när ni säger att vänsterpolitik innebär att gå vägen tillbaka eller att man skall leva på lånade pengar. Det är demagogi. Låt mig hoppas att det blir slut på den sortens retorik.
Herr talman! Johan Lönnroth och jag kan vara överens om att vi skall stoppa högern att komma tillbaka till regeringsmakten. Men sedan är en sak märkligt. Precis som Bo Lundgren enbart ägnar sig åt att citera socialdemokratiska politiker - han har ingenting att hämta ur den egna partifållan - visar Johan Lönnroth så oerhört stort intresse för socialdemokratiska partikongresser. Kanske vore det klokt att ägna litet mera av kraften åt den instundande partikongressen i Vänsterpartiet. Jag var där och vet vad som hände. Vi har både där och tidigare uttryckt att det viktigaste målet är att återskapa full sysselsättning, dvs. få ned den höga arbetslösheten. Det har aldrig rått något tvivel om den saken. Det fanns också med i den text som låg inför partikongressen. Debatten gällde sedan huruvida detta skulle föras in på ytterligare ett ställe i texten. Det skedde också. Jag har inga problem med detta. Där uttrycktes samma sak som har uttryckts många andra gånger. Det viktiga är att inte försöka skapa en konstlad motsättning. Det tycker jag att Johan Lönnroth fortfarande gör. Kraven på starka offentliga finanser, inklusive möjlighet att amortera på statsskulden, står inte i strid med en politik för ökad sysselsättning. Tvärtom stöder det en politik för ökad sysselsättning. Det är det som är det viktiga.

Herr talman! "Jag vill ha ett riktigt jobb! Jag vill ha ett riktigt jobb!" Det sade den här 55-årige mannen på bilden publicerad i Blekinge Läns Tidning för någon vecka sedan. Han vill inte längre vara med om att gång efter annan få kortsiktiga ALU-jobb. Han vill inte heller gå på någon utbildning. "Jag skulle förlora på att gå där!" säger han. Han vill kort och gott ha ett riktigt jobb. Samma synsätt mötte delar av den moderata skattekommittén när vi i början av september i år gjorde ett besök hos Arbetsförmedlingen i Piteå. Där fick vi klara besked att alltfler av de arbetslösa vägrar att acceptera olika slag av åtgärder, som exempelvis ALU. De vill i stället ha ett riktigt jobb. När SCB för ett tiotal dagar sedan redovisade arbetsmarknadssituationen i oktober i år uppstod mer eller mindre glädjefnatt hos de socialdemokratiska företrädarna i regering, riksdag, landsting och kommun. Deras budskap var entydigt. Arbetslösheten sjunker. Vi har klarat av krisen. En mera nyanserad bild av SCB:s undersökning visar att den minskning av arbetslösheten som SCB redovisar hänförs i sin helhet - och tyvärr mer därtill - till det s.k. kunskapslyftet. Av denna undersökning framgår nämligen också att antalet sysselsatta på den vanliga arbetsmarknaden har minskat med 74 000 Man kan fråga sig hur antalet arbetslösa kan sjunka samtidigt som det finns färre sysselsatta. Svaret är, enligt min mening, manipulering av statistik. I den gemensamma borgerliga reservationen belyses manipuleringen med följande exempel. Enligt internationella statistiköverenskommelser skall heltidsstuderande arbetssökande räknas in bland de arbetslösa eftersom de aktivt söker arbete. Om denna grupp räknas med blir den öppna arbetslösheten 9,8 % för september månad och inte 7,3 % som den officiella statistiken anger. Härtill kommer personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ca 4 %. Jag vill i detta sammanhang visa på en aktuell bild från den verklighet vi lever i. Onsdagen den 12 november hade återigen samma tidning följande rubrik på en av nyhetssidorna: Utbildning de ångrar. Ersättningen blev inte den utlovade. Utbildning de ångrar. Ersättningen blev inte den utlovade. Jag vill med dessa exempel visa på det dåliga ledarskapet. Genom statistiska knep försöker man föra svenska folket bakom ljuset. Ledarskapet vågar inte möta sina medborgare och ge dem klara besked vart Sverige är på väg med den förda politiken. Socialdemokraterna står inte på medborgarnas sida - och tyvärr måste jag konstatera att detta gäller även Centern. Herr talman! Ledarskapets otydlighet framkommer också när det gäller skattepolitiken. Innan jag visar på några exempel i detta avseende vill jag först påminna om att när den borgerliga regeringen fick lämna över regeringsinnehavet till Socialdemokraterna 1994 pekade alla kurvor rätt. Tillväxten ökade. Arbetslösheten minskade. Nya jobb tillkom. På så sätt fick den nya regeringen en kanonstart. Genom att chockhöja skatterna med 80 miljarder kronor och fatta beslut om ett antal återställare, fick den positiva utvecklingen ett rätt snabbt slut. Tillväxten kom av sig. Arbetslösheten ökade ånyo. Sysselsättningen minskar alltjämt - 74 000 färre sysselsatta än för ett år sedan. Hade Bildtregeringens inriktning av politiken fått fortsätta hade säkert 150 000 fler svenskar haft ett riktigt jobb. I stället för färre jobb hade vi haft en tillväxtfrämjande ökning. Det finns en mycket stark majoritet, från politiker till ekonomer, som världen över hävdar att det finns ett klart samband mellan den höga beskattningen av arbete och nya riktiga jobb. Den svenska regeringen hävdar likväl att ett sådant samband inte är vetenskapligt bevisat, och att det därför inte är skadligt för samhällsutvecklingen att fortsätta höja skatterna på arbete. Samtidigt som regeringen hävdar denna ståndpunkt skriver Sverige tillsammans med övriga EU medlemmar under den s.k. Essen-deklarationen som bl.a. innehåller förslag om sänkta skatter på arbete och förändringar inom arbetsrättens område. Någon förändring av den svenska inriktningen i politiken med anledning av Essen-deklarationen har vi emellertid inte sett. På motsvarande sätt har regeringen hanterat frågan om att kunna differentiera momsen på tjänster. Förre skatteministern Bo Lundgren uppvaktade under förra mandatperioden den dåvarande kommissionären om en sådan förändring av EG direktiven. Denna linje fullföljdes inte av den socialdemokratiska regeringen. Trots att det i riksdagen funnits en ökande acceptans för en sådan förändring av politikens inriktning har inte regeringen velat lyssna. Nu har kommissionen lagt fram ett sådant förslag. Plötsligt befinner sig regeringen hårt inträngd i ett politiskt hörn, och tvingas att i varje fall under en försöksperiod mer eller mindre acceptera att möjlighet skapas för medlemmarna i EU att införa sänkt tjänstemoms. I samma veva uttalar emellertid finansministern att detta inte blir aktuellt för Sverige under den här mandatperioden. På motsvarande sätt har frågan om den förlängda sjuklöneperioden hanterats. Efter en kraftfull opinionsbildning har regeringen tvingats till reträtt även i denna fråga. Ett liknande fall är momsuppbörden. Det är hur tydligt som helst att ledarskapet brister. Å ena sidan hävdar Socialdemokraterna att sänkta skatter inte skapar förutsättningar för nya jobb. Genom agerandet när det gäller sjuklöneperioden, tjänstemomsen och momsuppbörden tvingas Socialdemokraterna å andra sidan att medge att det råder ett samband mellan de höga skatterna och den rekordhöga arbetslösheten. Herr talman! Den rekordhöga arbetslösheten har fått till följd att det kommunala skatteunderlaget har minskat. Socialbidragskostnaderna har ökat. Som lök på laxen har också kommunernas skatteunderlag minskat på grund av att den nya växande skatten i form av egenavgifter är avdragsgill. Det torde inte råda någon tvekan om att kommunsektorn förlorat tiotals miljarder på den hittills förda politiken. Så länge det inte sker en förändring i politikens inriktning som skapar förutsättningar för nya jobb och därmed lägre arbetslöshet hjälper det inte att pytsa in ett antal miljarder från staten. Sakta undergrävs själva grunden för välståndet. När skall Inger Lundberg och Thomas Östros komma till insikt om att den förda politiken, som egentligen är en icke-politik, leder fel? Herr talman! De överordnade målen för Moderaternas budgetpolitik är: för det första att skapa förutsättningar för så många nya arbetstillfällen i företagen att arbetslösheten avskaffas som ett samhällsproblem.

Det är enligt Moderaternas uppfattning nödvändigt att skapa förutsättningar för ett betydligt gynnsammare företags och företagarklimat. Enligt en nyligen publicerad undersökning som gjorts av Magnus Henrekson och Dan Johansson vid Industrins Utredningsinstitut framgår att små och medelstora företag inte växer av framför allt två skäl: skatterna och arbetsrätten. Docenten Erik Norman, verksam vid nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet, har pekat på att den höga skatten på arbete påverkar företagens efterfrågan på arbetskraft. Han har vidare i en nyligen publicerad forskarrapport kommit fram till att arbetslösheten skulle kunna sänkas med 3-4 procentenheter om förmögenhetsskatten och dubbelbeskattningen på aktier slopades samtidigt som reavinstbeskattningen på aktier sänktes med 10 %. De höga skatterna på arbete innebär att låginkomsttagarna beskattas hårdare i Sverige än i något annat land. Det blir också svårare att ta sig in på arbetsmarknaden på det viset eftersom ingångslönerna pressas upp. Detta drabbar naturligtvis våra ungdomar i hög grad. Den skyhöga beskattningen på arbete leder till att arbetskostnaden blir för dyr. Över 60 % av arbetsgivarens totala kostnader för den anställde går till skatt. Det torde inte vara någon tvekan om att det är tjänstesektorn som drabbas hårdast av denna tillväxthämmande beskattning. Om en hantverkare skall få 100 kr över för egen konsumtion kammar det allmänna hem 438 kr i skatter och avgifter. Det är ju helt orimligt! Jag hade tillsammans med några av mina moderata riksdagskolleger förmånen att för någon vecka sedan få delta i ett konstruktivt samtal med 13 kvinnliga nyföretagare från Jämtland. De var i huvudsak verksamma inom tjänstesektorn. De har tillsammans följande devis: "De vill arbeta för att förbättra företagarnas möjligheter att utvecklas, kunna anställa och verka i framtiden. De vill kunna bedriva sin verksamhet så att de kan leva på inkomsten utan bidrag. De vill stå på egna ben." Jag vill nämna några exempel på deras hittills vunna erfarenheter av sådant som hindrar företagen att växa: den höga skatten på arbete samt sjuklöneperioden, även om den nu halveras till 14 dagar. Det finns enligt deras mening ingen rejäl morot att starta företag. Konkurrensen med t.ex. a-kassan är många gånger för svår. Det blir svårt för människor att ta steget. Det förekommer även en osund konkurrens från kommunerna. Detta märker man när man börjat driva företag. Detta var några exempel som blir belägg för att det behövs ett helt annat företags och företagarklimat. Regeringen lyssnar uppenbarligen inte. Den lyssnar inte ens på den egna Småföretagsdelegationen. Dess krav är att den byråkratiska processen när man startar ett företag endast skall ta 20 minuter. Regeringen hade en chans att visa något i den riktningen genom att radikalt ändra reglerna om F-skattsedel. Men inte ens en sådan förändring kunde regeringen åstadkomma. Vägen fram till en F-skattsedel är fortfarande försedd med hinder. Det kanske mest allvarliga är att Socialdemokraterna inte ens verkar reflektera över förslaget från den egna Småföretagsdelegationen. Orden "förändring", "förnyelse" och "kreativitet" lyser med sin frånvaro när det gäller den socialdemokratiska politiken. I syfte att skapa förutsättningar för minst 500 000 nya riktiga jobb så att arbetslösheten kan avskaffas som ett samhällsproblem föreslår vi moderater att dubbelbeskattningen av aktier slopas från den 1 januari 1998. Förmögenhetsskatten föreslås avvecklas med början 1998. Skattereglerna för fåmansbolag måste förändras, och de s.k. stoppreglerna bör avskaffas helt. Gällande spärregler bör förändras på så sätt att om bolagsägaren redovisat en rimlig arbetsinkomst bör rätt föreligga att betrakta övrig avkastning som utdelning. När det gäller tjänstesektorn välkomnar vi moderater givetvis förslaget från EU-kommissionen att tillåta differentierade momsskattesatser avseende tjänsteproduktion. Vi förordar att en sådan förändring skall permanentas och ställer krav på att även regeringen medverkar till en sådan lösning. Moderaterna är överens med Folkpartiet och Kristdemokraterna om att det krävs särskilda insatser för just den privata tjänstesektorn. För att snabbt kunna reducera eller t.o.m. i vissa fall eliminera den s.k. skattekilen föreslår vi att arbetsgivaravgift redan fr.o.m. 1998 inte bör tas ut för sedvanliga hushållstjänster och dessutom att en skattereduktion bör införas för den som köper tjänsten. En ytterligare förbättring av företagsamheten är att skapa en positiv miljö för uppfinnare och innovatörer. Vi föreslår därför att ersättning i form av royalty bör kunna redovisas som inkomst av kapital. Regeringens proposition löser inte problemen med F-skattsedeln. Vi sympatiserar gärna med Småföretagsdelegationen när det gäller förenklingar i den byråkratiska processen i samband med start av nya företag. Principen när det gäller F-skattsedeln bör därför vara att den som inte har näringsförbud skall kunna erhålla en sådan skattsedel. Men det är också viktigt att förändra självständighetsbegreppet när det gäller näringsverksamhet. Den nuvarande lagstiftningen är omodern och hänger inte med i utvecklingen. Jag hoppas verkligen att ett enigt skatteutskott kan ge regeringen i uppdrag att åstadkomma den viktiga förändringen för att skapa förutsättningar för nya växande företag. Jag vill särskilt att Inger Lundberg lyssnar till den frågan och verkligen tänker efter, för att vi skall kunna komma till skott när vi så småningom skall slutbehandla den frågan. En av de viktigaste åtgärderna för att skapa förutsättningar för nya riktiga jobb är en kraftig sänkning av skatten på arbete. Det betyder att vi föreslår att den s.k. värnskatten avvecklas från den 1 januari 1998. Vi föreslår också att egenavgifterna kontinuerligt sänks med sammanlagt 5,95 % och att staten bidrar till att finansiera sänkta kommunalskatter motsvarande 2 kr i ett inledningskede. Genom en kombination av att vid den kommunala beskattningen införa ett grundavdrag för varje barn på 10 000 kr, en höjning av det vanliga grundavdraget till 10 000 kr, kraftigt sänkt fastighetsskatt samt sänkt bensinskatt skapas dessutom förutsättningar för att alltfler människor i vårt land skall kunna leva på sin lön. Eftersom vi samtidigt förordar att den kommunala verksamheten renodlas och effektiviseras och då tidigare tillskott av statsbidrag bör utnyttjas, finns det enligt vår mening ett utrymme att, utöver den föreslagna statsfinansierade sänkningen av kommunalskatten, sänka ytterligare med 50 öre 1999 och med 1 kr år 2000. Ett viktigt första steg i den nödvändiga sänkningen av skatten på arbetsinkomster vore att återställa marginalskattereformen så att den helt övervägande delen av inkomsttagarna endast betalar 30 % i skatt på sina arbetsinkomster. Ingen skall betala över 50 % vid genomsnittlig kommunal utdebitering. Av våra sammanlagda skattesänkningsförslag avser drygt 80 % eller hela 67 miljarder kronor lägre skatt på arbete, familj och boende. Det betyder att med vår politik skapas förutsättningar för nya jobb. Våra förslag finansieras med besparingar. Vår helhetspolitik präglas av en social profil som innebär att de grupper som har svårt att tillgodogöra sig skattesänkningar är undantagna från besparingar. Vi föreslår i stället betydande förbättringar i förhållande till regeringen för t.ex. handikappade och pensionärer. Vi föreslår ej heller några besparingar som berör sjukvård, äldreomsorg eller undervisningen i grundskola och gymnasium. SSU-basen håller sig som vanligt inte till sanningen. Han försöker att bluffa svenska folket när han talar om den moderata politiken. Vi föreslår således inga besparingar för kommunsektorn, utan vi tillför i stället kommunmedborgarna ökade resurser i form av lägre skatter. Herr talman! Sammanfattningsvis präglas regeringens inriktning av politiken av en förbluffande passivitet när det gäller kampen mot arbetslösheten och kampen för att skapa förutsättningar för nya jobb. Den präglas också i detta sammanhang av oklarhet. Det finns inte en tillstymmelse till någon långsiktig inriktning av politiken. S.k. ad hoc-lösningar blir allt vanligare från en trängd regering som inte har förmågan att skapa en framtidsinriktad politik som svenska folket kan känna delaktighet i. Bristen på ledarskap är påtaglig. Vi moderater är övertygade om att det finns ett klart samband mellan höga skatter på arbete och nya riktiga jobb. Det är också enligt vår mening nödvändigt med ett kraftfullt agerande så att bidragsberoendet kan minska. Alltfler människor i vårt land måste få möjlighet att leva på sin lön och därigenom kunna forma sin egen vardag. Det är beklämmande att socialdemokraterna sitter så hårt fast i gammalt ideologiskt tänkande att de inte vill inse betydelsen av att människor växer med ökat eget ansvar. Vad betyder det höjda barnbidraget för en barnfamilj när regeringen tar tillbaka den höjningen med råge genom att egenavgifterna fortsätter att höjas den 1 januari 1998? Det är viktigt att poängtera vad den politiska inriktningen betyder för att kommuner och landsting skall kunna klara av sina grundläggande åtaganden, nämligen vård, omsorg och utbildning. När den socialdemokratiska regeringen negligerar den minskande sysselsättningen och därmed sopar de ökande bekymren för kommunsektorn under mattan eroderas den grund som välståndet skall bygga på. Avslutningsvis vill jag än en gång citera den 55 årige mannen från Karlskrona: "Jag vill ha ett riktigt jobb! Jag vill ha ett riktigt jobb!" Tänk noga på de orden!
Innan jag ger ordet till Karin Pilsäter vill jag bara bekräfta att jag i samförstånd med debattörerna har ändrat i talarlistan så att Inger Lundberg och statsrådet Östros byter plats.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi alla kan förena föräldraskap och förvärvsarbete även om vi är politiker. Därför tycker jag att det är självklart att vi alla skall ställa upp för att det skall fungera även för skatteministern. Det fungerar även för mig. Jag har nämligen inte bråttom i dag. I morse när jag gick till pendeltåget efter att ha lämnat dottern på dagis tänkte jag just att det är väldigt bra med barnomsorg. Tack vare dagis kan min man arbeta, och tack vare att han tillhör den lyckliga grupp som har ett arbete kan min dotter gå på sin älskade förskola. Det tråkiga är att många av min dotters jämnåriga kamrater hemma i Botkyrka, ofta de som allra bäst skulle behöva det, inte får gå till förskolan eftersom det saknas pengar att erbjuda det till sådana barn vars föräldrar saknar arbete. Ofta har man ju sällskap på väg in till stan med föräldrar som trots allt har arbete. I dag var det Daniels kompis Noëls mamma. När jag berättade att vi skulle diskutera budgetramarna i dag sade hon till mig: Ni måste satsa mer på barnen! Det är så många föräldrar som inte har jobb, och då blir det så jobbigt för barnen. Då behöver de mycket mera stöd. Ni måste satsa mer på barnen! Hela tiden i vardagen möter man dessa exempel på varför det är så viktigt för oss och varför det är på det viset som vi i Folkpartiet säger, nämligen att Sverige behöver fler skattebetalare. Det är det enda sättet att lösa de här problemen. Det finns ingen annan väg. Detta måste också vara skattepolitikens inriktning. Skattepolitikens uppgift måste först och främst vara att se till att vi får fler jobb. Det är det enda sättet att värna välfärden och kunna behålla barnomsorgen så att både kvinnor och män kan arbeta och dela ansvaret för barnen. Vi måste se till att barnen får en bra skolgång och att äldreomsorgen inte har de skamfläckar som vi ser i dag. I dag är det ungefär 3 894 000 personer som jobbar. År 1994 var det 64 400 fler. För att inte hamna i diskussionen om vad som hände före eller efter det förra valet vill jag bara återigen påminna om att man får gå tillbaka till 1974 för att hitta samma siffror. Det var det år när ABBA vann melodifestivalen och vi gick i platåskor. Då var det också 3 800 000 personer som hade jobb. Men då var vi inte lika många svenskar. Vi har blivit ungefär en och en halv miljon personer fler sedan dess. Jättemånga av dessa är äldre människor som inte skall arbeta och som inte orkar arbeta. Nu sjunker arbetslösheten samtidigt som det faktiskt är färre som jobbar. Hur går det ihop? Det beror ju på att människor helt enkelt försvinner ut ur arbetskraften. Varför håller vi då på och tjatar om det? Spelar det någon roll? Huvudsaken är att de inte är arbetslösa. Men det spelar en väldigt stor roll. Om det är färre och färre som jobbar och betalar skatt och fler och fler som skall ha sin ordinarie försörjning från de minskande jobben, får helt enkelt inte vård, omsorg om barn och gamla och skola de resurser som behövs. T.o.m. den som har haft Hej matematik inser att den här ekvationen inte går ihop. Varje gång en människa i min hemkommun Botkyrka försvinner från arbetskraften måste kommunen skära ned på någon utgift, eftersom skatteinkomsterna bara sjunker och sjunker och kraven på försörjningsutgifterna bara stiger och stiger. Så har också skattekraften sjunkit kraftigt och servicen sänkts. Och då hjälper det inte hur många nya miljarder man än skottar in. De måste ändå alltid flyttas över från något annat. Det faktum att det blir färre och färre personer i en allt mer hoptryckt åldersstruktur borde verkligen oroa socialdemokraterna. Framför allt borde det oroa skatteministern som har väldigt många år kvar innan han själv kommer i situationen att han blir generationsväxlad. Det handlar om att en allt mindre grupp av yngre och medelålders skall försörja både dem som är yngre och dem som är äldre. Det går inte. Vi måste få fler jobb. Sammanfattningsvis vill vi i Folkpartiet använda skattepolitiken för att skapa fler jobb genom lägre skatter och enklare regler. Det första, herr talman, är att återställa århundradets skattereform medan det fortfarande finns något kvar av århundradet. Hälften kvar borde vara en självklarhet. Som jag tidigare har sagt är det väldigt bra att moderaterna nu har anslutit sig till kravet på att återställa skattereformen. Nästa steg är att slå in på en skattereform för nästa århundrade och att modernisera skattesystemet ytterligare. Då handlar det om att steg för steg sänka skatten på arbete. Vi i Folkpartiet föreslår sänkta arbetsgivaravgifter med 18 miljarder kronor, riktat mot tjänstesektorn i vid bemärkelse. Det blir sex procentenheter. Vi föreslår också helt slopade arbetsgivaravgifter för s.k. hushållsnära tjänster. Det är framför allt sådana tjänster som vi som privatpersoner köper för vårt privatliv. I det fallet blir skattekilen, som i dag vid relativt normala inkomster ligger på sex gånger pengarna, som mest hindrande. Vi vill förenkla och till viss del sänka beskattningen för fåmansbolag, och vi vill ha slopad dubbelbeskattning av investeringar. Vi vill också slopa sambeskattningen, denna sista kvarleva av ett motbjudande system där kvinnor inte sågs som egna individer. Vi vill dessutom förändra värderingen av aktiebeskattningen på sikt och helt ta bort förmögenhetsbeskattningen just för att få fart på jobb och företagande.Det är de viktigaste punkterna när det gäller skattesänkningar för fler jobb. Vi vill dessutom faktiskt sänka fastighetsskatten. Det vill vi, inte därför att det ger fler jobb, utan därför att det är oerhört viktigt för att vissa särskilt utsatta människor över huvud taget skall kunna ha kvar sin bostad. Men det är också viktigt därför att tilliten till hela skattesystemet och solidariteten med att befinna sig i skattesystemet och betala skatt håller på att helt spåra ur. Höjningarna av fastighetsskatten har gjort att många människor ifrågasätter hela skattesystemet. Därför vill vi återgå till 1,5 % och införa särskilda sänkningar för de mest utsatta, för fast boende i t.ex. skärgårdsområden. Vi vill även ha ett bättre system för taxeringen så att t.ex. miljöförbättringar inte straffar sig. Centerpartiet vill också gärna ha sänkt fastighetsskatt, men först efter en rejäl höjning. Så vi får väl se hur det blir med den saken i verkligheten. De har ju chansen att visa om de menar allvar eller inte. Dessutom vill vi gärna gå vidare med sänkta inkomstskatter när det gäller mer vanliga inkomster, för låg och medelinkomsttagare. Vi har i vårt budgetalternativ pekat på det utrymme som regeringen tror skall uppkomma. Sannolikheten för detta tror vi skulle vara mycket större om vår politik genomfördes. Det utrymmet vill vi gärna använda till sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare 1999 eller 2000. Men vi vill först gärna se att de pengarna finns, och därför skriver vi inte in det i några tabeller. Herr talman! I den förra omgången av debatten talade Jan Bergqvist sig varm för skatter och bidrag. Då menade han inte bara t.ex. barnbidrag och studiebidrag utan också bidrag när man blir sjuk eller arbetslös. Moderaterna talar sig tvärtom varma för att inte ha skatter och bidrag och menar bl.a. just sjukpenning och a-kassa. Jag vet inte om det här är något slags freudianska felsägningar eller om det verkligen är ett uttryck för hur socialdemokrater och moderater ser på socialförsäkringarna. Vi i Folkpartiet menar att dagens socialförsäkringar tyvärr har ett alltför stort inslag av skatter och bidrag och ett alltför litet samband mellan avgifter och förmåner. Vi vill i stället göra en socialförsäkringsreform som innebär att socialförsäkringarna blir mycket mer försäkringsmässiga. Då blir det naturligtvis inte längre aktuellt att påstå att den som är sjuk eller arbetslös lever på bidrag. Då behöver man i en tillfällig situation få ut av sina egna försäkringspengar. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man håller isär skatter, försäkringspremier, bidrag och försäkringsersättningar. Vi hoppas också att många fler partier är intresserade av att gå vidare med den typen av försäkringsreform. Herr talman! En del i denna reform är just att växla skatt mot avgift och att göra det finansiellt neutralt men så att det ändå blir mycket tydligare för människor. Jag vill passa på att banna Thomas Östros litet. Jag läste i en debattartikel i DN häromveckan att han hade granskat den borgerliga oppositionens skattesänkningslöften, och då kunde han avslöja att Folkpartiets skattesänkning motsvaras av en avgiftshöjning. Jag vill bara påpeka att vi har aldrig påstått något annat. De 10 miljarder som vi använder för en växling har vi aldrig marknadsfört som något annat än som en ren växling som har som syfte att förbättra socialförsäkringssystemet. De inkomstskattesänkningar som vi därutöver gärna vill göra intecknar vi inte i några tabeller förrän vi har sett att utrymmet finns, till skillnad från en del andra. Och till skillnad från en del andra väljer vi också att redovisa detta ärligt och skriver inte upp någonting. Herr talman! Vi vill gärna se att lönen efter skatt räcker till litet mer. Från först och främst den 1 januari 1998 och dessutom sedan många år tillbaka i form av konkreta yrkanden lägger vi fram förslag som innebär att fler får en lön att leva på. Den absolut största orättvisan och den absolut största svårigheten för enskilda människor är att inte ha en lön, utan i bästa fall 75 % av en lön i form av en försäkringsersättning, att leva på. Skattepolitiken är oerhört strategisk på den här punkten. Det har tidigare i debatten refererats till en KPMG-undersökning som kom i morse. Sverige är bäst i test i Europa. Man måste säga att undersökningen har gjorts under vissa givna förutsättningar, men framför allt att det inte är nog. Vi kan inte nöja oss med att ha en så här hög arbetslöshet. Det är de absoluta villkoren så som de upplevs av de människor som faktiskt tänker starta, driva och expandera företag som gäller. Sverige behöver fler företag, nya företag och fler företag som vill växa och anställa. Då måste man titta på verkligheten. När den vanliga småföretagaren funderar på att anställa en till gäller inte valet om han skall göra det i Italien eller i Kanada. I stället kanske valet gäller om han skall göra det i Stuvsta eller Västertorp eller inte göra det alls. När den vanlige anställde funderar på att gå in i ett eget företagande, t.ex. som informationskonsult som min kamrat Mats just har gjort, är inte alternativen att göra det i Bryssel eller Rom utan att göra det på Södermalm eller att inte göra det alls. Småföretagsdelegationen har tydligen lagt fram ett förslag om att det inte skall behöva ta mer än 20 minuter. Det tycker jag kanske är att ta i. Men måste det ta ett helt år att få ut sin F-skattsedel, som det gjorde för min kompis Mats? Under den tiden kunde han inte få in några inkomster. Och måste det illustreras som i den broschyr från Skattemyndigheterna som jag här håller upp inför kammarens ledamöter? Bilden på broschyrens framsida handlar om en person som har en ljus idé. Mellan honom och hans företag finns jättehöga murar, en krånglig labyrint och många paragraftecken. Det här är inte en nidbild, det är Skattemyndighetens eget sätt att beskriva det hela på. Jag tycker att en bild säger mer än tusen ord. Jag behöver egentligen inte säga så mycket mer om vår syn på hur onödigt krångligt mycket av det här är. Många människor blir avskräckta i onödan. Broschyren avslutas med följande mening: Detta var några råd på vägen. Tappa inte modet om du tycker att det verkar krångligt och besvärligt. Din företagsidé kanske är så bra som du tror. Lycka till! Det är säkert fler än jag som associerar till någon som önskade folk lycka till på ett företag som skulle läggas ned. Företagarna har kommit med fem krav som de anser är viktigast för att företag skall kunna växa och expandera. De säger: Slopa dubbelbeskattningen, minska krånglet, sänk arbetsgivaravgifterna, inför ett förenklingspaket för bokföring och deklaration och låt oss undanta två personer i turordningen. Det är fem rätt för Folkpartiet. Är det något rätt för regeringen? Lägre skatt och enklare regler, alltså. Vi i Folkpartiet har konkret visat att det faktiskt går. Vi har tagit fram ett starta-eget-paket, som regeringen över huvud taget inte har gjort någonting åt för att genomföra. Vi vet alla hur inkomstdeklarationen för vanliga människor har förenklats under de senaste tio åren. Det är klart att det vore lika enkelt att göra motsvarande för tjänsteföretagare, sådana människor som framför allt säljer sin tid och sitt kunnande. I stället hamnar man i ett moment 22: ingen F-skatt inga kunder och utan kunder ingen F-skatt. Förenkla reglerna! Låt fler människor omfattas av detta. Framför allt: Modernisera anvisningarna för vilka människor som kan få F-skattsedel! Varför måste man i det närmaste vara tvungen att starta en gruva för att kunna bli godkänd som företagare? Varför kan inte också sådant företagande som kvinnor ägnar sig åt bli godkänt? Vår regering brukar kalla sig världens mest jämställda, men jämställdhet mäts inte i statistik, i hur många kvinnor som är med i vissa sammanhang, utan på grundval av vad man faktiskt gör. Herr talman! Vi har i vårt alternativ till budget för 1998 och för de därefter kommande åren många olika förslag som skulle kunna ge många fler nya jobb. Majoriteten har några få ynkliga sådana, mer en tummetott än en hel kavaj. Det lilla som kommer är i och för sig i många fall bra, men det behövs mycket mer. Vår inriktning är att Sverige skall få fler skattebetalare och att fler människor skall få en lön att leva på. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 29.

Herr talman! Jag skall som utgångspunkt ta ett uttalande som Anne Wibble gjorde tidigare i kammaren. Hon sade att skatter alltid är snedvridande. Med detta ville hon på något sätt göra gällande att skatter inte är bra. Det är självklart att skatter är snedvridande. Man skulle också kunna säga att skatter är rättvridande och egentligen mena samma sak. Skatter används ju på så sätt att de utjämnar mellan människor. Man skulle med Anne Wibbles resonemang kunna säga att även utgifter är snedvridande. Fullföljer man resonerandet i negativa termer om att skatter är snedvridande, kommer man fram till ett samhälle där vi inte skall ha några skatter och utgifter. Var hamnar vi då? Jo, i ett rent anarkistiskt samhälle. Det är kanske också det som Folkpartiet eftersträvar. Skatter har egentligen tre funktioner. För det första skall de vara styrande, som miljöskatterna. Man skall beskatta ett visst beteende på ett sådant sätt att det inte får skadliga verkningar på miljö och liknande saker. För det andra har de den viktiga funktionen att vara omfördelande eller, för att använda Wibbles ord, snedvridande. De skall fördela pengar från mer bemedlade till mindre bemedlade. Men skatterna skall också för det tredje betala statliga utgifter. Det är då självklart att skatter är snedvridande. De kan inte vara någonting annat. När man lyssnar på skattedebatten här i dag skulle man kunna säga att moderaterna lika väl skulle kunna föra sin skattedebatt på månen eller i alla fall någonstans högt i det blå. Det är där som de befinner sig. De skiljer ut sig ganska markant i den här kammaren för en låt-gå-politik som är nästan skrämmande. Jag tror att det var Karl-Gösta Svenson som med facit i hand ville påstå att om Bildtregeringens politik hade fått fortsätta, hade vi haft 150 000 ytterligare sysselsatta. Det är nog moderaterna ensamma om att tro. Moderaterna kunde naturligtvis få med sig sina regeringsbröder på skattesänkningar, men när det sedan gällde att finansiera dessa skattesänkningar hände inte ett dyft. Det var en av anledningarna till att vi fick så katastrofala underskott. Det är likadant nu. När man läser moderaternas motion ser det välplitat och relativt bra ut, kan man tycka. Det gäller inte politiskt sett, men man kan få en bild av att det kanske skulle kunna gå ihop. Skattesänkningarna är väldigt definierade och klara på detaljnivå, men man är väldigt överslätande när det gäller finansieringen. Det nämns någonstans att det skall införas ytterligare en karensdag, men jag saknar faktiskt de konkreta finansieringarna. Det är väl det som är problemet med moderaterna. Karl-Gösta Svenson säger att arbetslösheten skall avskaffas och att inga skall behöva vara arbetslösa, men hur stämmer det med den jämviktsteori som ni skriver om i er motion? Det finns där en jämviktsregel enligt vilken ungefär 6 % öppen arbetslöshet är ett optimum. Under det skall vi inte gå. Vilket förakt ni visar för de människor som skulle hamna under gränsen 6 %! Dem bryr ni er inte om. Ni är inte för en full sysselsättning, för ni har vissa ekonomiska teorier som tidigare har visat sig ganska felaktiga. Ändå fullföljer ni detta. Jag noterade att Karl-Gösta Svenson hade varit ute hos företagen. Det har också jag, och vi har nog fått samma information därifrån, åtminstone när det gäller sjuklöneperioden. Från de minsta företagen säger man: Skatterna är inget problem - dem fixar vi nog - utan problemet är sjuklöneperioden. Det är mycket roligt att höra Karl-Gösta Svenson i dag säga att han instämmer i det som vi har skrivit under det senaste året om sjuklöneperioden, nämligen att den skall avskaffas helt för de minsta företagen. Karl-Gösta Svenson har hört att detta är det största problemet. Men ni har inte stött oss i socialförsäkringsutskottet när vi har sagt det. Detta är faktiskt den första gången som vi får ett erkännande för att vi har varit rätt ute i en fråga. Jag hoppas att vi på denna punkt kan bilda en enhetsfront i framtiden, Karl-Gösta Svenson, och fortsätta att kämpa. Vi är eniga med er om att detta är det stora problemet för småföretagarna. Jag vill till Karin Pilsäter säga att jag är glad över att hon i likhet med Johan Lönnroth lyfter fram barnens situation i dagens Sverige. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Det är också viktigt att man anlägger ett jämställdhetsperspektiv på hela debatten. Jag är glad över att Karin Pilsäter så klart markerar gentemot moderaternas politik när det gäller barnomsorgen. Vi har här i dag hört moderata företrädare säga: Sänker vi skatterna ökar vi sysselsättningen. Så är det ju inte. Det finns inga som helst empiriska studier som visar att det skulle vara på det sättet. Det enda vi kan se är att om vi sänker skatterna och inte finansierar det, får vi ett statsfinansiellt moras. Det är det enda som vi med säkerhet kan konstatera.

Det blev värre och värre, och underskotten växte. När Gösta Bohman trädde till som ekonomiminister sade han att man under mandatperioden skulle halvera inflationen. Den var 7 % när han började och 14 % när han slutade. Det visar på en underlig uppfattning om vad som är en halvering. Vi har alltså provat den politik som Karl-Gösta Svenson här har pläderat för, och vi vet vad som hände. Vi i Vänsterpartiet har haft ganska mycket tokerier för oss historiskt sett. Det är vi fullkomligt medvetna om. Men det finns en markant skillnad mellan oss och moderaterna: Vi har lärt av våra misstag och tagit konsekvenserna. Tyvärr måste man säga att moderaterna inte har lärt sig ett enda dugg av misstagen som de gjort, och det är bedrövligt. Detta är det sämsta betyg man kan ge en politiker. Det sämsta är inte att man begår misstag - det gör alla - utan att man inte lär sig av misstagen. Det är den bästa definitionen av en usel politiker och en usel politik. När det gäller de olika skatteslagen kan jag kan inte låta bli att nämna F-skattsedeln. Vad som förvånar mig mest är att Karl-Gösta Svenson inte står här och pläderar för att det bara skall ta 19 minuter att starta ett företag. Småföretagardelegationen har sagt 20 minuter. Vi kan se på detta med skattetilläggen för periodiseringar osv. Industriförbundet har sagt 0,5 % är okej. Men moderaterna går i bräschen och kräver mer än Industriförbundet vill ha. Jag är därför ytterst förvånad över att moderaterna inte står här i dag och kräver att det skall ta högst 19 minuter att starta ett företag, att man skall skippa kraven på vinstsyfte och varaktighet samt ge alla som vill starta företag en F-skattsedel! Det är inte så svårt att få en F-skattsedel. Jag har själv fått en, vilket bevisar att det inte är några större problem. Det tog inte många minuter, och jag tror t.o.m. att jag klarade det per telefon. Regeringen har aviserat ett borttagande av värnskatten. Jag tycker att det är litet tråkigt att man väljer denna tidpunkt för att ta bort värnskatten. De pengar vi får in på värnskatten behövs till annat, och framför allt får detta mycket underliga effekter. Vi får relativt sett kraftiga skattesänkningar för dem som jag betraktar som höginkomsttagare, medan låginkomsttagarna inte får de skattesänkningarna. Detta i kombination med en höjning av egenavgifterna ger en underlig socialdemokratisk politik. Den stämmer inte riktigt överens med den socialdemokrati jag brukar känna igen. På något sätt borde vi kunna enas om att hålla fast vid en rättvis och omfördelande beskattning. Vi går emot höjningen av egenavgiften med en procentenhet från och med 1998. Däremot vill vi ha kvar värnskatten på den nivå den ligger i dag. Vi vill dessutom ha ytterligare 5 % skatt på inkomster över 30 000 kronor. Vi vill också förändra grundavdraget så att höginkomsttagare inte skall få några grundavdrag. Det innebär att vi skärper beskattningen på högre inkomster, men vi använder då pengarna exempelvis till att inte höja egenavgifterna. Det här med egenavgifter är underligt. Nu slåss moderaterna för att bli av med egenavgifterna. Jag har tidigare ställt den här frågan till Karl-Gösta Svenson: Ni är ju själva för upp till 9 % i egenavgifter, om jag inte är helt felinformerad. Eller har ni backat från pensionsöverenskommelsen? Vill ni inte ha några egenavgifter? Ni är ju för upp till 9 % i egenavgifter där. Det förvånar mig att ni i ena fallet accepterar egenavgifter fullt ut och i det andra fallet anser att det är det värsta som finns. Vi tycker att det är det värsta som finns. Jag skall nämna några saker om förmögenhetsbeskattningen och debatten om den. Det är väldigt olyckligt att man särbehandlar aktier på O-listan OTC-listan i förhållande till dem på A-listan, med hänvisning till att aktierna på O-listan och OTC-listan med små och medelstora företag inte är placeringsaktier. Det är ju inte riktigt sant. Aktierna på O-listan och OTC-listan är placeringsaktier i lika hög grad som de på A-listan. Från börshåll har det verifierats att det egentligen inte är någon större skillnad på listorna. Vi tycker också att det är olyckligt att man med huvuddelägare avser sådana som har 25 % av röstvärdet. Det innebär att ägaren till Hennes & Mauritz inte blir förmögenhetsbeskattad, medan däremot de anställda med aktier till ett visst värde riskerar att förmögenhetsbeskattas. Man borde hitta ett annat kriterium på det s.k. arbetande kapitalet. När det slutligen gäller företagsskatten anser vi att man skall höja bolagsskatten till 30 %, så att vi hamnar på ungefär samma nivå som övriga EU-länder. Men vi vill också införa ytterligare 5 % skatt på vinster över 50 miljoner. Jan Bergqvist var obegriplig i sin replik till Johan Lönnroth. Han talade om företag med relativt låga vinster per anställd. Men när sjutton började man beskatta företagsvinsten delad med antalet anställda? Har man inte bättre argument i en debatt bör man låta bli att argumentera! Visst medför flera av våra förslag vissa trappeffekter. Man borde kunna diskutera hur man skall göra det så smidigt som möjligt. Vi vill undanta företag med upp till tio anställda från arbetsgivarinträdet, sjuklöneperioden. När man vill gå från tio till elva anställda blir det naturligtvis en effekt som inte är särskilt positiv. Men fördelarna överväger. Tills någon annan presenterar något som är bättre kommer vi nog att stå fast vid det här förslaget. Kammaren har infört avdragsrätt för organisationskostnader. Förut var dessa kostnader i samband med nyemission inte avdragsgilla, men i praktiken blev de det genom att man fakturerade genom VPC - trots att VPC inte hade utfört arbetet. Man använde sig av den s.k. VPC-lagen. Då plötsligt gjordes alla sådana kostnader avdragsgilla. Jag har gjort beräkningar som visar att det kostar staten en och en halv miljard. Finansdepartementet och finansutskottet räknar med 800-900 miljoner, men då strider vi litet grand om huruvida detta är momspliktig verksamhet eller ej. Rättsläget är ännu inte helt klarlagt, men det lär väl kunna bli det. Vi kan ta den diskussionen när alla fakta föreligger. Men det handlar i alla fall om minst en miljard som de allra största företagen slipper betala i skatt. Jag tycker att det är en underlig prioritering från regeringens sida. Jag står naturligtvis bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer till finansbetänkandet, men jag instämmer i de yrkanden som Johan Lönnroth gjort tidigare i dag.
Herr talman! Per Rosengren lyssnade nog inte tillräckligt noga på mitt huvudanförande. En målinriktad, borgerlig politisk inriktning under förra mandatperioden resulterade i att vi i slutet av densamma fick reveny av vår politik genom att tillväxten ökade, arbetslösheten minskade och nya jobb tillkom i en rätt väsentlig omfattning. Alla kurvor pekade alltså rätt när den nya regeringen kom till makten. Den fick en kanonstart på det viset. Sedan hjälpte ni vänsterpartister till att höja skatterna rekordhögt med 80 miljarder. Ni var med om i stort sett alla höjningar. Arbetsrätten förändrades, och en del återställare tillkom. Vi såg effekten av detta: arbetslösheten slutade att sjunka, och tillväxten mattades av. Det allvarliga är att antalet sysselsatta sjunker. Jag skulle vara allvarligt oroad om jag varit i Per Rosengrens kläder och bidragit till en sådan utveckling. Det gäller ju att avveckla arbetslösheten som ett samhällsproblem. Det innebär att om någon råkar bli arbetslös så skall han eller hon veta att det finns ett jobb att tillgå. I nuläget krävs det alltså 500 000 nya jobb för att vi skall kunna skapa förutsättningar för att få bort arbetslösheten som ett samhällsproblem.
Herr talman! Arbetslösheten är ett samhällsproblem när den ligger över 6 %, om jag skall tolka er motion riktigt. Ni säger att det är den punkten som är optimal för samhället. Om jag uppfattade K-G Svenson riktigt är arbetslösheten ett samhällsproblem när den ligger över 6 %. År 1982 tillträdde en socialdemokratisk regering där Kjell-Olof Feldt var finansminister. Vad gjorde han? Jo, han devalverade kronan med 16 % tisdagen efter det att regeringen hade tillträtt. Och då kan det två år efteråt bli positiva effekter, det är självklart. Men vad gjorde Moderaterna och Folkpartiet, Bildt och Wibble? Jo, de höll i kronan så länge som de kunde till november 1992 då de var tvungna att släppa den. Kronan deprecierades med upp till 20-30 %. Tacka sjutton för att man får fart på ekonomin i ett kort perspektiv! Hade inte detta fått effekt, vad skall då få effekt på sysselsättningen? Ni förde en traditionell devalveringspolitik, och det tror jag inte ens att Karl-Gösta Svenson kan snacka sig ur. Alla politikers stora problem här i landet är naturligtvis att antalet sysselsatta sjunker. Men jag vill då peka på alla de förslag som vi har lagt fram för att gynna de allra minsta företagen, mikroföretagen och småföretagen. Dessa förslag har ni i stort sett ställt er negativa till. Det ni vill satsa på är att slopa dubbelbeskattningen. Inte sjutton skapar det ett enda nytt jobb! Att kupongklipparna slipper att betala skatt på sina utdelningar, vad skapar det för nya jobb? Skattesänkningen skall ju ske hos de små företagen, de som arbetar och har lust att anställa. Det är därför som vi har föreslagit att man skall ta bort sjuklöneperioden för de allra minsta företagen, men det har ni inte ställt upp på.
Herr talman! Det är självklart att man måste skapa bättre villkor för företagande. Hela mitt inledningsanförande hade den inriktningen i fråga om politiken. Det gäller i hög grad att sänka skatterna för att man skall kunna skapa förutsättningar för nya jobb. De höga skatterna driver ju upp kostnaderna. Särskilt inom tjänstesektorn kan man se den utvecklingen. Det är oerhört oroande att antalet sysselsatta har gått ned med 74 000 jämfört med hur det var för ett år sedan. Detta är oroväckande för de människor som i dag är arbetslösa och för de människor som har jobb. Man är oroad inför framtiden. I dag läste jag i tidningen om en undersökning som säger att inte sedan 1970 är allmänheten så oroad för framtiden i Sverige som den är i dag. Det beror på den höga arbetslösheten och på att det för närvarande inte finns något ledarskap i Sverige som anger inriktningen på hur arbetslösheten skall bemästras och hur man skall skapa förutsättningar för nya jobb. Vänstern och Per Rosengren hjälper ju inte till ett dugg. Ni vill inte slopa dubbelbeskattningen och förmögenhetsskatten, och ni vill inte sänka aktieskatten trots att en sådan åtgärd skulle kunna bidra till en sänkning av arbetslösheten med 3-4 procentenheter. Man måste ta till alla möjliga åtgärder. Vi kan visa att regeringen med er hjälp har misslyckats. Ni har inte klarat av arbetslösheten. Genom de höga skatterna och chockhöjningar med 80 miljarder kronor stoppar ni tillväxten samtidigt som arbetslösheten ökar. I dag kan vi se effekterna. Människor har inga jobb.
Herr talman! Karl-Gösta Svenson är inte särskilt intresserad av att diskutera sin egen motion där det står om jämviktstalet 6 % arbetslöshet. Det var likadant när Johan Lönnroth tog upp detta med Bo Lundgren. Han smet också undan den frågan. Enligt er motion får arbetslösheten inte understiga 6 %. Då stämmer inte era ekonomiska teorier. Det är precis så ni skriver i er motion. Jag tycker att det är ganska beklämmande. Det är enkelt att stå här och snacka om att vidta åtgärder. Men varför har ni då inte stött tankarna på att sjuklöneperioden skall bort för de allra minsta företagen? Varför har ni inte stött en sänkning av skatten för småföretag? Varför vill ni bara sänka skatten för de väl bemedlade i samhället? Varför ser ni till kupongklipparna i första hand och vill undanta aktieutdelningar från beskattning? Är det dessa som är de viktigaste skattesänkningarna i samhället? Jag trodde att det var sänkningen för de små företagarna som trots allt är drivkraften och de som skall skapa jobben. Är det kupongklipparna som skapar arbetstillfällena? Jag förstår mig inte på er ekonomiska teori. Jag har ändå läst en hel del ekonomi, men jag har väldigt svårt att följa K-G Svensons resonemang. Vi har ju sett vad era skattesänkningsprogram har lett till. De har inte varit särskilt lyckade. Historien ger er inte rätt. Vissa faktorer kanske har påverkat några av era förslag ytterligare negativt. Men bortsett från detta ger historien er ganska ordentligt fel. Ni har inte tagit någon som helst lärdom av alla era misstag. Det är det som är beklämmande. Som sagt, jag hoppas nu att ni, efter att ni har varit i kontakt med en del småföretag, har förstått att detta med sjuklöneperioden för företag med mindre än tio anställda borde tas bort. Det är kanske det mest positiva som jag har hört från moderaterna i hela denna debatt i dag.

Herr talman! Nu har vi hållit i gång här i snart sex timmar med finanspolitik och skattepolitik. Det bestående intrycket är att det handlar väldigt mycket om företagsbeskattning när vi diskuterar skatter. Man kan förledas att tro att bara man ändrar ordentligt åt ena eller andra hållet i skattepolitiken när det gäller företagen så kommer det att skapas mängder med jobb samtidigt som arbetslösheten sjunker automatiskt. Jag har kommit överens med Roy Ottosson, som för Miljöpartiet deltog i finansdebatten, om att vi än en gång skall försöka lyfta fram miljöperspektivet. Vi skall prata om miljöpolitik i samband med skattepolitik och finanspolitik. Vi skall tjata om miljöpolitik i det sammanhanget, eftersom vi anser att det behövs. Att döma av debatten hittills är det helt klart att miljöperspektivet totalt har försvunnit. Det tas inte upp några andra problem än dem som rör olika former av beskattning av företag. Nästan ingenting annat finns med på dagordningen. Här har diskuterats alla möjliga förslag om hur beskattningen kan förändras så att folk stimuleras till att starta företag. Det låter som att det nästan är den enda vägen. På något sätt har detta manifesterats i uttrycket om att man kan starta företag på 20 minuter. Det är nästan ett nonsenspåstående att det skulle finnas ett sådant önskemål. Varför skall det i så fall ta så lång tid som 20 minuter? Varför inte ge alla människor en F-skattsedel när de föds? Varför inte tillsammans med personnumret leverera ett registreringsnummer för företag? Då kan man sätta i gång och bli företagare när man vill i livet och behöver inte vänta i 20 minuter när man får lust att starta ett företag. Det är ju inte detta som är problemet. Det är inte där som hindret finns när det gäller idéerna om hur man skall förverkliga sig själv, sina drömma och sina affärsidéer. Det är helt andra aspekter som man lägger på företagande när man vill starta ett företag. Om detta skall vara ett sätt att komma till rätta med arbetslösheten är det naturligtivs rimligt att skattesystemet förenklas så att hindren för att driva företag blir mindre. Det ställer vi upp på, och det har vi lagt fram många förslag om. Men jag skall inte göra som de allra flesta här har gjort, dvs. räkna upp alla sina förslag till hur man skall förändra skatten, vilka skatter man är för och vilka man är emot och hur man vill förändra skattesystemet i förhållande till regeringens förslag. Jag skall i stället litet grand gå in på principerna för hur man kan resonera i fråga om beskattning och hur man kan använda skattepolitiken för att utveckla samhället i den riktning som man vill. Den ende här i skatterundan som hittills har varit inne litet grand på vad vi har skatterna till är Per Rosengren. Det är egentligen tre fyra uppgifter som skattesystemet har. En uppgift är naturligtvis att finansiera den offentliga verksamheten. Vi behöver helt enkelt plocka in pengar för att ha råd med de åtaganden som vi bestämmer oss för. Vi vill också påverka inkomstfördelningen. Det är en gammal tradition och princip som vi har att de som tjänar mycket kan bidra litet mer, och de som inte har några inkomster får då del av överskottet - en omfördelning. Men vi vill också styra resursanvändningen och förbrukningen i samhället. De flesta har ju i alla fall tidigare ställt upp på och insett att vi håller på att knäcka ekosystemen på många håll. På många håll är de ekologiska systemen redan raserade. En tredjedel av Östersjöns botten är död. Det finns ett otal exempel på ekosystem som har kollapsat, och miljöproblemen är inte lösta i vårt samhälle och i vår värld. Tvärtom ökar miljöskulden kontinuerligt om vi står här och diskuterar som om det viktigaste av allt är hur många procent av aktievärdet som skall tas upp till beskattning. Det blir på något sätt nästan groteskt i balansen här. Riksdagens revisorer, som jag själv tillhör, har alldeles nyligen gjort en granskning av hur det svenska samhället klarar av att leva upp till de miljömål som vi har satt upp. Glädjande nog kan man säga att vi har lyckats någorlunda med en del av de mål som vi har satt upp. Vi har lyckats få ned utsläppen av svavel och kväve t.ex., men på andra områden, t.ex. när det gäller ammoniakutsläpp från jordbruken, går det bakåt. Tyvärr är vi oerhört långt ifrån de mål som vi har satt upp. Det är mål som inte bara vi själva har satt upp och varit med om att hitta på, utan det är mål som vi har varit överens om med de flesta andra länder i världen och som manifesterades vid Riokonferensen 1992. Det är mål som vi har satt upp därför att vi inser att vi måste nå dem för att ha en chans att klara av den framtida försörjningen, och vi får inte skjuta över problemen till kommande generationer. Om det nu är så att miljöskulden ökar, inte bara i Sverige utan också globalt, och vi skall diskutera skattepolitik, varför då inte diskutera på vilket sätt vi kan använda skattepolitiken och beskattningen för att komma till rätta med problemen? Alternativet är att man förnekar problemen, och då skall man ju säga: Nej, vi tror att alla ekologer har fel. Det är inga problem. Miljöproblemen är lösta. Vi är på rätt väg. Vi kan låta bli att diskutera dem. Men jag och Miljöpartiet tror inte att det är så, och det är väldigt många andra som inte heller tror det. Vi vet att det är fortsatt bråttom att komma till rätta med de problem som vi har. Därför måste vi diskutera miljöproblem och miljöpolitik i samband med skattepolitik. Detta är skälet till att vi i vår skattepolitiska motion har lagt fram ett förslag om skatteväxling. Vi har pratat och tjatat om detta länge, och många andra partier har gjort det också. Vi har diskuterat detta många gånger tidigare här. Vi i Miljöpartiet vill använda skattesystemet för att vrida utvecklingen rätt. Vi kan fråga oss vad det är vi vill bli av med. Är det arbete vi vill bli av med, eller är det miljöproblem vi vill bli av med? Är det arbete vi vill bli av med, då skall vi höja skatten på arbete. Då skall vi ha mycket skatt på arbete. Av de knappt tusen miljarder som vi tar in i skatt på samhället per år utgör ungefär 80 % skatt på just arbete. Då räknar jag in momsen, för momsen är en indirekt skatt på omsättning där det mesta så att säga är arbete som är nedlagt på vägen. Momsen tas ut i sista ledet, och då har man lagt ned mycket arbete. Det som tas ut i energi och råvarubeskattning är inte mer än ungefär 5 %. Det är just energianvändningen och råvaruanvändningen som skapar de största miljöproblemen i samhället. De energislag som skapar de största problemen i dag är fossila bränslen och kärnkraft. Det är där vi vill lägga beskattningen i stället, för det är de problemen som vi vill bli av med. Däremot vill vi inte bli av med arbetskraft. Därför vill vi sänka skatten på arbete i stället. Det är detta som är själva idén med att växla skatt. Detta är ju en diskussion som inte är ny, och det vet alla. Alla vet också att vi har haft en kommitté som har suttit i ett och ett halvt år. Jag var själv deltagare i kommittén. Vi diskuterade och utredde förutsättningarna för en skatteväxling. Kommittén kom fram till att det finns sådana förutsättningar, att det är bra att göra en växling. Vi vet sedan tidigare att miljöskatter är ett effektivt sätt att bedriva miljöpolitik. Det är kostnadseffektivt och effektivt ur samhällets synpunkt att göra det. Därför rekommenderades också skatteväxling av kommittén, som sex av riksdagens partier står bakom. Vi sade att det är vettigt att använda miljöskatter och att växla dem mot sänkta skatter på arbete. Vad gör då regeringen? Jo, man relaterar i sin budgetproposition till kommitténs arbete. Man skriver: Enligt regeringen är en fortsatt miljörelatering av skattesystemet önskvärd. Om åtgärderna utformas på rätt sätt kan de bidra till en ekonomisk, effektivare användning av våra resurser. En ökad användning av skatter som ekonomiska styrmedel kan begränsa olika slag av negativ miljöpåverkan. Detta är precis det som vi säger: Ekonomiska styrmedel och miljöskatter hjälper till att få bort miljöproblemen. Man säger också att 1990 års skattereform var ett tidigt exempel på skatteväxling. Vad åstadkom man då 1990? Jo, det som Erik Åsbrink talade om tidigare här i dag som århundradets skattereform. Då sänkte man skatten på arbete, främst i form av marginalskattesänkningar, med ungefär 70 miljarder kronor. Man höjde skatterna på energi och koldioxid med ungefär 20 miljarder samt höjde en del omsättningsskatter med ytterligare 10 miljarder, alltså en skattehöjning på energi och koldioxid med 20-30 miljarder medan skatten på arbete sänktes med 70 miljarder. Detta gjordes på väldigt kort tid. Vad säger då utskottet när Miljöpartiet lägger fram ett förslag om att man på 15 år borde göra en växling av skatter på omkring 100 miljarder? Då vill jag påminna om att det var med 70 miljarder skatten på arbete sänktes. Vi säger att man i alla fall borde kunna växla 100 miljarder på 15 år. Skatteväxlingskommittén kom också fram till att det finns utrymme för en skatteväxling som är minst lika stor som den som redan har genomförts. Vad som är minst lika stor kan man sedan tolka litet som man vill. Utskottet säger följande om Miljöpartiets förslag: Enligt finansutskottets mening kan skatter användas som ekonomiskt styrmedel för att begränsa olika slag av negativ miljöpåverkan. I budgetpropositionen säger regeringen också att det är önskvärt med en ökad miljörelatering av skattesystemet. Det var detta som jag nyss läste upp. I vilken takt de miljörelaterade skatterna kan öka beror emellertid på utvecklingen i vår omvärld, och Sverige måste ta hänsyn till de konkurrensvillkor som gäller för små, öppna ekonomier. Sett i detta perspektiv framstår en skatteväxling av den omfattning som Miljöpartiet de gröna föreslår som alltför långtgående. Detta är utskottets svar på Miljöpartiets förslag. 100 miljarder på 15 år är alltför långtgående, trots att man själv säger att det finns ett utrymme för en skatteväxling som är minst lika stor som den som har genomförts tidigare, då man sänkte skatten med 70 miljarder på ett-två år. Tog man då hänsyn till konkurrenssituationen i omvärlden? Ja, det är klart att man gjorde. Men här är det ju inte fråga om så stora förändringar. Det handlar om sju åtta miljarder av tusen miljarder per år. Det är ganska marginella förändringar av systemet, men det är oerhört viktigt att man har en inriktning och att man systematiskt genomför den här förskjutningen av beskattningen. En av de kritiska synpunkter som brukar komma fram när man diskuterar detta är att skattebasen försvinner om man gör på det sättet. Det är ganska märkligt, för om man skulle välja att beskatta t.ex. energi betydligt hårdare, skulle den basen då försvinna? Det är ju detta som är problemet om arbete beskattas hårt och den skattebasen försvinner. Bekymrar man sig inte lika mycket för det? Nej, uppenbarligen inte. Men skattebasen energi skulle försvinna omedelbart. Jag tror att det är rätt få som kan tänka sig ett samhälle utan energi. Det är väl snarare tvärtom så att vi blir mer och mer energiberoende i vårt samhälle. Alltså blir ju skattebasen energi stabilare. Tyvärr är utvecklingen sådan att vi kan tänka oss mer och mer samhällsutveckling utan nya arbeten, där människor faktiskt rationaliseras bort och ersätts av energianvändning med nya maskiner. Ju lägre räntan är och ju större tillväxt vi får inom den sektorn, desto färre människor får arbete. Detta är ju sanningen i dag. Det är nonsens att säga att skattebasen skulle urholkas om man skulle göra den föreslagna förändringen. Finessen med att göra på det här sättet är ju just att vi får en signal, en förskjutning, som gör att nya incitament för att starta företag skapas. Genom att man ändrar prisrelationen mellan energi och arbete skapas det förutsättningar för att starta företag. Det är det som är kärnan och drivkraften för att starta nya företag - inte hur många procent av aktiekapitalets värde jag får dra av vid deklarationen. Det har ingen som helst betydelse för om jag tänker starta eller inte. Men om det finns möjlighet att tjäna pengar på en ny idé som blir lönsam tack vare att vi har andra priser på energi och arbete, då skapas det nya företag. Då skapas det nya jobb. Det är ett av de tunga skälen till att man bör genomföra en skatteväxling systematiskt under en längre period. Jag skall avslutningsvis väldigt kort uppehålla mig vid två andra förslag som gäller skatteområdet. Jag tänker relatera också dem till miljökonsekvenser. För som jag sade inledningsvis, tänker jag tjata om miljöpolitik i samband med skatter för att visa att vi måste använda även skatteinstrumentet - och kanske t.o.m. framför allt skatteinstrumentet - och inte bara lagstiftning och information. Vi måste använda skatterna för att försöka påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Låt mig börja med reseavdraget. Nu har man från majoritetens sida föreslagit att vi skall förändra avdragsmöjligheterna för den som reser till och från arbetet. Man höjer avdraget från 13 kr till 15 kr milen för den som kör med egen bil. Detta finansierar man med att höja nivån för när man får börja göra avdrag från 6 000 kr till 7 000 kr. Vad får det här för miljökonsekvenser? Jo, det får en direkt konsekvens för alla dem som reser kollektivt och som i dag inte får göra något avdrag men som har kostnader som överstiger 6 000 kr. Det gäller alltså dem som bara får göra det här lilla avdraget. Låt oss säga att man ligger mellan 6 000 kr och 7 000 kr i kostnad och då får göra avdrag för den mellanskillnaden. Dessa personer får vara med och finansiera det här. Gränsen höjs till 7 000 kr, och de blir av med sitt - lilla men dock - avdrag. De som får ett större avdrag är de som kör mycket bil, de som har väldigt långt till arbetet. Och det är litet mer värt för den som har en hög inkomst. Vi från Miljöpartiet föreslår att man i stället i så fall gör ett rättvisare reseavdrag. Man behåller den här gränsen på 6 000 kr men gör om reseavdraget till en skattereduktion som är lika för alla. Man gör om den till en reduktion där man får göra avdrag för 30 % av de överskjutande kostnaderna. Då blir det här avdraget mer värt för den som tjänar mindre och mindre värt för den som tjänar mer. Framför allt försämrar man då inte i miljöhänseende. Man ökar inte incitamentet, man gör det inte lönsammare, att använda bilen till jobbet i stället för att åka kollektivt. Det var det ena exemplet. Det andra exemplet handlar också om en skatt som vi har diskuterat väldigt många gånger här i kammaren. Det gäller fastighetsskatten. Vill man vara elak kan man säga att fastighetsskatten i dag fungerar som en straffbeskattning på miljöriktigt beteende i fråga om bostaden. Om jag bestämmer mig för att tilläggsisolera, köpa treglasfönster eller investera i något annat som är energieffektivt, höjs värdet på mitt hus, min fastighet. Det i sin tur leder till att skatten på fastigheten stiger. Som om inte det vore nog är det också så att skatten i sig baseras på ett värde som inte bestäms av värdet på mitt hus utan på vad grannen har fått när han sålde. Det rör sig alltså om ett fiktivt värde, ett fullständigt påhittat värde som inte står i relation till vad jag har, utan till vad man tror att jag skulle kunna få om jag sålde huset. Det är ett fullständigt galet sätt att ta ut skatt till att börja med. Men det allvarliga är också den här miljöbestraffningen. Det miljöriktiga beteendet bestraffas. Det borde rimligen vara så att skatten skulle sjunka om man vidtog sådana här åtgärder. Det gör den alltså inte. Den stiger i stället. Nu kan man i och för sig säga att vi ger en massa bidrag till energieffektiviseringen. Ja, det är bra det. Det kan man göra dessutom, för det behövs också. Men man behöver inte behålla regler som motverkar de egna incitamenten för att förändra och förbättra sitt hus ur miljösynpunkt. Detta är alltså inget argument för att behålla en fastighetsskatt i den form som den har nu. Från Miljöpartiets sida menar vi att man på sikt borde avskaffa den här fastighetsskatten helt, för den är fel konstruerad. Det skulle också lösa problemen med den här bestraffningen av ett miljöriktigt beteende i bostaden. Jag skall inte ta upp fler exempel, utan jag hoppas att detta tjat miljö och miljöpolitik i samband med skatte och finanspolitik åtminstone har gått in hos någon. Jag hoppas att någon annan någon gång skall tala om miljö i det här sammanhanget. Det är ju de facto så att det är de ekologiska ramarna, inte de ekonomiska ramarna, som bestämmer gränserna för vad vi kan göra på den här planeten. Vi kommer inte att ge oss från Miljöpartiets sida. Jag kommer att fortsätta att stå här i talarstolen och tjata om detta. Jag kommer också att fortsätta att troget lyssna på alla kloka förslag om ekonomiska förändringar. Men jag kommer ändå att försöka driva debatten eftersom vi ökar miljöskulden kontinuerligt. Vi har inte kommit till rätta med problemen. Om Socialdemokraterna skall ha en chans att bli trovärdiga i sitt tal om det ekologiskt hållbara samhället - Göran Persson skall ju nu skriva en bok till i berusningen över sin förra framgång, och den skall heta Det ekologiskt hållbara samhället - så tror jag att det är ganska klokt att man från Socialdemokraternas sida ser till att lägga fram förslag, och att detta avspeglar sig i den ekonomiska politiken, inte minst i skattepolitiken.

Fru talman! Vi förstod här att Ronny Korsberg och Roy Ottosson har kommit överens om att prata om miljö. Tydligen har de också kommit överens om att skriva sina anföranden innan de gick hit och lyssnade. Jag har lyssnat mycket noga på den här debatten, och ingen har diskuterat procentsatser på aktiebeskattning eller gjort långa listor på alla förslag eller ens antytt att tjugo minuter skulle vara den högsta saligheten. Däremot har vi diskuterat skattepolitikens inriktning och framför allt frågan om jobben. Det var ju ganska avslöjande att Ronny Korsberg knappast med ett ord nämnde detta. Vi i Folkpartiet har ju varit för skatteväxling långt innan ni faktiskt satte ord på detta. Vi var för höjda miljöskatter som ett styrmedel för att förbättra miljön. Sedan har vi anammat ert uttryck, alltså skatteväxling. Det som har hänt på senare tid är att vi har höjt en himla massa miljöskatter, men vi har inte sänkt skatten på arbete. Skatteväxlingen kan ju inte bara ske simultant så att säga. Om man först höjer miljöskatten men sedan glömmer att sänka skatten på arbete, är det kanske detta man får koncentrera sig på. Roy Ottosson illustrerade förut problemet när man har för få skattebetalare. Då måste man göra nedskärningar av det stöd som går till miljöarbete. Vi vet att i dåliga tider med dålig ekonomi, minskar både statens och enskilda människors vilja och förmåga att lägga ut pengar på miljöförbättringar. Därför handlar frågan egentligen mycket mer om fler jobb. Jag skulle därför vilja veta hur Ronny Korsberg och Miljöpartiet tänker lösa det här. Ni vill ju att vi alla skall jobba mindre och inte alls betala in mer skattepengar som kan gå till miljövård och dyrare produkter.
Fru talman! Vi skall inte frammana några motsättningar som inte finns. Låt mig först konstatera att de som har skrivit och gjort upp tidigare verkar vara Karin Pilsäter och Anne Wibble. Jag har definitivt inte skrivit mitt anförande tidigare, och jag har lyssnat på vad folk har sagt. Men Karin Pilsäter använde här precis samma motargument som Anne Wibble gjorde mot Roy Ottosson. Det var litet intressant. Men låt oss inte käbbla om det. Det var ju faktiskt så att jag i mitt inledningsanförande talade om varför jag inte tänkte prata så mycket om sysselsättningen och de ekonomiska frågorna, om skattereglerna som gäller företag. Det var helt enkelt för att jag i den här debatten saknar diskussionen om miljöpolitiken. Jag vet att Folkpartiet också har drivit, och skrivit motioner om, grön skatteväxling. Det är inget nytt. Som jag också sade handlar det om sex av riksdagens sju partier. Det är bara Moderaterna som inte har ställt sig bakom tanken på att genomföra en skatteväxling. Det var sex av sju partier som ställde sig bakom tanken. Det är just för att tvinga in diskussionen på det området som jag tycker att vi i det här sammanhanget måste diskutera vad vi använder skattepolitiken till. Vi har den inte enbart till att styra beskattningen av företag. Och det är inte så att det enbart är den beskattning som företagen utsätts för som är avgörande för om de startas och drivs några företag. Det är helt andra faktorer som är avgörande för om dessa kommer till, och det vet Karin Pilsäter också. Men det här är ju intressant. Om Folkpartiet började driva frågan om skatteväxling t.o.m. innan Miljöpartiet, varför får vi då inte höra Karin Pilsäter i talarstolen i den här debatten plädera för att det här är en viktig del av skattepolitiken? Varför uppehåller hon sig bara vid de andra frågorna?
Fru talman! Jag uppehåller mig vid de frågor som handlar om de största och mest akuta problem som vi har att ta tag i just nu. Vi måste nämligen få fler människor i arbete för att kunna skapa ett utrymme för att satsa på det långsiktiga miljöarbetet både när det gäller att kunna lägga ut pengar och att kunna fortsätta höja skatter. Jag nämnde tidigare inte att vi har ett förslag till höjd miljöskatt bland våra punkter. Just för att vi delvis skall komma till rätta med kväveutsläppen har vi förslag till ytterligare en skattehöjning. Problemet när det gäller den konkreta skatteväxlingen - bortsett från några mindre poster på kort sikt - handlar framför allt om ett internationellt samarbete. Det som händer när man ensidigt höjer miljöskatterna för mycket är ju att det blir precis som med tobaken och spriten, nämligen att det till viss del blir en minskad konsumtion men att problemet till en annan del flyttar utanför landets gränser. Då handlar det inte bara om skattebortfall och undanryckande av skattebaser - det kan vara teknikaliteter - utan då handlar det om att det kanske blir mer miljöförstöring. Det andra problemet med den mycket höga skatten på arbete är ju att vi så att säga inte har råd med varandra och i stället måste konsumera prylar och gärna på ett miljöförstörande sätt. När det är hög skatt på arbete blir det mycket köp, slit och släng. Det kostade 160 kr att klacka om de skor som jag har på mig. Det är nästan lika mycket som det kostar att köpa ett par nya. Det tycker jag är ett mycket konkret exempel på att även miljöpolitiken i sig kräver sänkt skatt på arbete, så att vi har råd att leva och verka på ett mer miljöriktigt sätt. Jag undrar därför fortfarande varför Roy Ottosson tycker att miljöpolitiken skall separeras från arbetslöshetsbekämpningen.
Fru talman! Det sista kanske Karin Pilsäter skall fråga Roy Ottosson om. Karin Pilsäter säger att hon vet att detta är bra. Hennes exempel om att klacka skor är mycket belysande. Det är bra att vi är överens om att det är en vettig åtgärd att sänka skatten på arbete. Då måste vi också kompensera det med att höja den på något annat. Vi vill, och det hoppas jag att även Folkpartiet vill, bli av med en del av de utsläpp och den resursförstöring som vi ägnar oss åt och vilka problem vi skjuter över på kommande generationer. Om vi är överens om det är det alldeles utmärkt. Jag noterar emellertid en skillnad. Jag tycker att det verkar som om Folkpartiet gömmer sig litet grand bakom internationaliseringsargumentet, dvs. att vi måste göra som andra gör. Jag pekade i mitt anförande på att vi faktiskt har gjort en del sådana förändringar. Då var det ingen som tänkte på vad Danmark, Tyskland och Frankrike gjorde. Men helt plötsligt är det allra viktigaste att ta hänsyn till vad andra länder gör innan vi kan göra något på detta område, trots att Folkpartiet säger att man skall göra detta. Jag noterar även att Karin Pilsäter i en mening säger att man vill ta itu med de största och mest akuta problemen. Det kanske är en liten felsägning. Men jag menar att ett av de största problemen faktiskt är att vi skjuter över miljöskulden. Vi vet att skatteväxling ger nya jobb. Det är ett sätt att komma till rätta med arbetslöshetsproblemet, som vi också tycker är ett av de största problemen. Men jag vet inte om jag skall tolka detta som en grundläggande skillnad i hur vi ser på miljöproblemen. Jag hoppas att det inte är på det sättet att Folkpartiet tycker att miljöproblemen är mindre betydelsefulla än vad Miljöpartiet tycker.

Fru talman! En målsättning för kristdemokratisk ekonomisk politik är att skapa förutsättningar för nya jobb och en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Skatternas omfattning och utformning måste självfallet stödja en sådan utveckling. En ökad sysselsättning är en förutsättning för att minska det resursslöseri som den alltför höga arbetslösheten innebär. Dessutom förstärker det skatteunderlaget och minskar de offentliga utgifterna. Därmed skapas ökade möjligheter att förstärka välfärden, vård, social omsorg och åstadkomma en rättvis fördelning. Ett gott samhälle byggs utifrån en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrd av sociala och ekologiska hänsyn. Kristdemokraterna eftersträvar en ekologisk och social marknadsekonomi. Detta får konsekvenser för den skattepolitik som vi vill föra. I Kristdemokraternas skattemotion föreslås en nettosänkning av skattenivån med ca 26,7 miljarder kronor 1998 och ca 27 miljarder kronor 1999 och Dagens inkomstskatter drabbar låg och medelinkomsttagare mest. Därför måste inkomstskattens nivåer fastställas med utgångspunkt i låg och medelinkomsttagarens perspektiv. De mest kännbara inkomstskatterna i dag är kommunalskatten och egenavgifterna som drabbar alla inkomsttagare lika oavsett inkomstnivå. Därtill kommer den statliga skatten för alla som tjänar över den s.k. brytpunkten. Kristdemokraterna vill långsiktigt arbeta för lägre inkomstskatter, så att alla kan leva på sin egen lön. En sådan modell är samhällsekonomiskt sund. En sådan samhällsekonomisk utveckling skulle ge oss mycket större möjligheter att ekonomiskt stödja de medborgare som av olika skäl inte har tillgång till arbete och utkomst. Fru talman! Den svarta sektorn beräknas omsätta ca 70 miljarder kronor i Sverige, ett enormt belopp som därmed undgår beskattning. Undersökningar visar att alltfler medborgare accepterar svartarbete, fler yngre än äldre. Detta innebär att allt färre ärliga skattebetalare får betala alltmer i skatt. Om samhället skall fungera måste de betala både sin egen, de arbetslösas och svartarbetarnas skatt. Detta blir ohållbart, och nu måste regering och myndigheter gripa in för att dels skapa skattenivåer och system som minskar incitamenten till svartarbete, dels öka kontrollen bland de medborgargrupper som parallellt uppbär stöd eller bidrag och arbetar svart. En viktig uppgift för kristdemokratisk skattepolitik är att verka för ett skattesystem som är långsiktigt stabilt, enkelt, främjar en god ekonomisk utveckling och därmed minskar benägenheten till svartarbete och urholkad skattemoral. Fru talman! Det är viktigt att Sverige får ett mer småföretagsvänligt klimat än hittills, inte minst för att en så stor del av vår befolkning har sin huvudsakliga inkomst från små och medelstora företag. Det är också dessa mindre företag som har störst möjlighet att expandera genom nyanställningar. Större företag ökar främst sin produktivitet genom ökad automatisering. Det är avgörande för vår framtid att små företag kan utvecklas och bli den breda bas av decentraliserade företag som krävs för att vår exportindustri skall kunna fungera i en ökad konkurrens och för att det skall gå att leva och försörja sig i hela vårt land. De stora börsbolagen visar en stark tendens att förlägga mer och mer av sin verksamhet till utlandet, medan de små och medelstora företagen i större utsträckning stannar kvar i Sverige med sin verksamhet.

Fru talman! Tjänstesektorn bedöms vara den stora framtida tillväxtsektorn. För att detta skall ske måste den ekonomiska diskriminering som i dag drabbar tjänsteföretag minska. Diskrimineringen består i att arbete i dag generellt beskattas hårdare än kapital. Stimulanser för att påskynda utvecklingen av antalet tjänsteföretag skulle få stora effekter på antalet nya jobb. Ca 45 % av allt arbete som utförs sker i hemmen. Hushållssektorn har alltså en stor potential vad gäller nya jobb. Genom de höga s.k. skattekilarna är den vita marknaden för denna typ av hushållstjänster i stort sett utplånad. Svartjobben inom sektorn är dock mycket omfattande. I syfte att möjliggöra för enskilda att köpa tjänster till hushållet och minska den omfattande förekomsten av svartjobb vill vi kristdemokrater införa en modell för hushållstjänster som under tre år prövats i Danmark. Systemet är permanentat sedan slutet av maj 1996. Genom direkta statliga bidrag till företag som säljer hushållstjänster till privatpersoner skapas en modell där den enskilde slipper ligga ute med stora pengar. En utvärdering visar att varje timme med statligt bidrag inneburit en nettovinst för statskassan. Målsättningen när en dylik modell tas fram i Sverige måste vara att alla hushåll skall ha råd att köpa hjälp för de mest förekommande sysslorna i hemmet, liksom privat barnomsorg och privat hälsovård. Många äldre människor skulle vilja ha råd att t.ex. köpa städtjänster som komplement till den offentliga hemtjänsten. Detta är en välfärdsfråga. Den danska modellen uppfyller detta krav. Socialminister Margot Wallström sade i går att hon kan tänka sig subventioner för att de äldre skall ha råd att köpa tjänster i hemmet. Margot Wallström säger också att frågan inte ligger på hennes bord. Frågan är om den ligger på skatteministerns bord. Enligt tidningsreferat är skatteministern mycket positiv till EU-kommissionens nya förslag om att på försök under tre år ha sänkt moms på tjänster. Thomas Östros anser vidare, enligt referatet, att sänkta skatter i tjänstesektorn skulle minska arbetslösheten. Mina frågor till skatteministern blir då följande: Varför vänta på ett eventuellt beslut med anledning av EU kommissionens förslag? Om ministern är så positiv till att stimulera tjänstesektorn, vore det väl rimligt att ministern i dagens debatt kunde berätta för de många arbetslösa att det kommer ett sådant svenskt förslag före valet 1998. Hur länge skall de arbetslösa behöva vänta, Thomas Östros? Fru talman! Skattesystemet måste ge incitament för arbete. Principen om lika lön för lika arbete får inte via skatte och bidragssystemen resultera i principen om lika inkomst oavsett om man arbetar eller inte. Skattereformens mål, enkelhet och en maximal marginalskatt på 50 %, måste fortsatt gälla. Egenavgifter bör användas för att finansiera delar av exempelvis sjuk och arbetslöshetsförsäkringen. Det är dock av största betydelse att effekterna ur fördelningspolitisk synvinkel belyses av det samlade uttaget av kommunalskatt, statlig skatt och egenavgifter. Egenavgifterna är på grund av en mindre avdragseffekt mera kännbara för personer som har lägre inkomst. De mycket kraftiga höjningar av egenavgifter som den socialdemokratiska regeringen föreslagit skall gälla fram till 1998 innebär också att kommunernas och landstingens skattebaser krymper. Kristdemokraterna vill sänka egenavgiften till sjukförsäkringen med två procentenheter. Detta innebär att kommunsektorns skatteintäkter ökar med ca 5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag och att skatten för vanliga inkomstlägen sänks med ca 14 miljarder kronor per år. När kommer regeringens eventuella förslag om att sänka skatten för låg och medelinkomsttagare? Fru talman! Utformningen och nivån på fastighetsskatten spelar en stor roll för många människor. Det gäller småhusägare, bostadsrättsägare och även hyresgäster. Sverige har vid sidan av Danmark världens högsta skatter, och Sverige har världens i särklass hårdaste beskattning på boendet. Fastighetsskatten är en skatt på en inkomst som inte finns, vars enda syfte är att förstärka statens finanser. Den drabbar alla boende, oavsett inkomst och betalningsförmåga, tvärtemot den skatteprincip som borde gälla i Sverige: skatt efter bärkraft. Fastighetsskatten hotar t.o.m. äganderätten, om man inte har råd att betala. Kristdemokraterna anser att systemet med statlig fastighetsskatt på sikt bör avvecklas. I stället bör kommunerna ges möjlighet att ta ut en avgift för täckande av kostnader för gatuunderhåll, brandförsvar och annan kommunal service kopplad till fastigheten. Som ett första steg har Kristdemokraterna i motioner krävt att skatten sänks från 1,7 % till 1,5 % av taxeringsvärdet. Kristdemokraterna föreslår att fastighetsskatten enbart skall beräknas på en tredjedel av markvärdet ovanför ett taxeringsvärde på 150 000 kr. Vidare föreslås att tabellnivåvärdet maximeras till 5, vilket innebär att lägesfaktorns genomslag på byggnadsvärdet begränsas. Dessa förslag innebär, till skillnad från regeringens politik, en möjlighet för folk att bo kvar. Vad vill skatteminister Thomas Östros göra för de människor som måste lämna sina hem på grund av en chockhöjd fastighetsskatt? Fru talman! Det är ett betydande problem att inte samtliga skattepliktiga inkomster och reavinster som skall deklareras i Sverige verkligen redovisas i deklarationerna. Det är mycket viktigt att skattemyndigheterna, för att komma åt skattefusk, har effektiva kontrollmöjligheter som är väl avvägda mot rimliga rättssäkerhetsgarantier. Kristdemokraterna föreslår ytterligare 200 miljoner kronor per år till skattemyndigheterna för att få en förstärkt skattekontroll. Det handlar bl.a. om att öka beskattningseffektiviteten, dvs. förhållandet mellan debiterad skatt och rätt skatt, och uppbördseffektiviteten, dvs. förhållandet mellan debiterad skatt och faktisk skatt. Erfarenheterna visar att detta anslag ger åtminstone sex gånger så mycket tillbaka. 2 450 årsarbetskrafter, vilket inneburit att personalstyrkan har minskats med ca 820 personer. 1994/95:SkU23 att effekterna för kontrollverksamheten och tullverksamheten i övrigt skulle bli föremål för en skyndsam utvärdering. Regeringen har varit mycket senfärdig när det gällt att skriva direktiv till utredningen och att tillsätta densamma. Flera gånger har tidpunkten för när utvärderingen skulle kunna vara klar flyttats fram. Det senaste beskedet ges i budgetpropositionen, där regeringen skriver att utvärderingen beräknas vara avslutad under hösten 1997. Utvärderingen skall bl.a. behandla frågan om Tullverket dimensionerades rätt i ljuset av medlemskapet i EU. Regeringen säger sig därför inte se någon anledning "att föregå resultatet av utvärderingen". Kristdemokraterna anser att det är anmärkningsvärt att regeringen har förhalat utredningen angående besparingarna i Tullverket. Regeringen kan inte längre gömma sig bakom utvärderingen av Tullverkets resurser. Kristdemokraterna föreslår därför att anslaget till Tullverket utökas med 100 miljoner kronor, vilket motsvarar 300 heltidstjänster, för att förstärka kontrollen av illegal införsel av bl.a. narkotika, vapen, sprit, tobak och övriga punktskattepliktiga varor. Fru talman! Jag står bakom Kristdemokraternas samtliga reservationer i betänkandet, men jag yrkar bifall endast till reservationerna 1 och 32.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka talmannen och alla debattörer för att jag fick möjlighet att komma en bit längre upp på talarlistan. Ni räddade mig verkligen ur en knipa. Jag hade nog varit tvungen att lämna kammaren mitt uppe i debatten om jag inte hade fått tillåtelse att få ordet tidigare. Tack skall ni ha! Jag vill också tacka skatteutskottet, framför allt den socialdemokratiska gruppen, för höstens arbete. Det är väl bara den i regeringen som är ansvarig för skattefrågor som inser hur mycket ni har att arbeta med under höstarna. Ni gör ert jobb på ett mycket bra sätt. Som skatteminister kan jag känna mig trygg med en sådan socialdemokratisk skattegrupp. Jag vill också tacka Rolf Kenneryd och Centern för ett fortsatt bra samarbete. Gösta Svenson och Michael Stjernström om ni hör er själva när ni talar. Känner ni inte litet oro för vart ni är på väg? En efter en radar ni i denna talarstol upp förslag om många sköna skattesänkningar. Det är inte ens fråga om samma skattesänkningar, utan ni har litet olika förslag som naturligtvis slutligen handlar om mycket stora summor. Ni har också era egna specialprojekt med extra utgifter som ni skall få ihop. Känner ni inte litet grand igen det som måste ha gällt under perioden 1991-1994? Ingen av er satt då med i regeringen, men det var väl så i regeringssammanträdesrummet att alla ville ha sköna skattesänkningar och nya utgifter. Det är inte konstigt att det gick åt pipan. Nu är det bara tio månader kvar till valet. Jag tycker att det börjar bli dags för den borgerliga oppositionen, som ändå eftersträvar regeringsmakten, att samla ihop sig till ett ansvarsfullt ekonomisk-politiskt alternativ. Om ni inte gör det står Sverige inför en mycket jobbig period, om det skulle gå så illa att ni får regeringsansvaret efter valet. Det är alltså tio månader kvar till valet. Det börjar bli dags att också titta närmare på hur mandatperioden har varit. Det har varit en ganska ovanlig mandatperiod i Sveriges politiska historia - icke jämförbar med någon annan mandatperiod, skulle jag gissa. 12,3 % av bruttonationalprodukten - ett ohyggligt stort underskott, icke jämförbart med hur det var i något annat land i hela den industrialiserade världen. Med tanke på att vi har en statsbudget som omsluter ungefär 700 miljarder förstår man snabbt vilken enorm knipa Sverige var i. Den sanering som vi har gått igenom, och där riksdagen har fattat ett stort antal beslut, har omfattat 126 miljarder och gjort att vi i dag faktiskt diskuterar en budget som är i balans 1998. Det är ett mycket stort steg för Sverige. I morse redovisades en analys av företagsklimat i olika länder. KPMG Bohlins visade att Sverige ligger tvåa efter Kanada i ett stort antal branscher när det gäller var man bör placera sin investering om man funderar på att starta ny tillverkning. Det har ett starkt samband med saneringsprogrammet. Sverige har återigen blivit ett land med låga räntor, stabilitet och trovärdighet. Man kan förutse framtiden på ett helt annat sätt än 1994. Det hade inte gått utan två centrala ingredienser i saneringsprogrammet. Först och främst att det var tillräckligt stort - 126 miljarder, en del skattehöjningar, och en del utgiftsnedskärningar - men också att det fanns en en chans att få en folklig uppslutning kring saneringsprogrammet. Då måste skattepolitiken vara med. Vad tror Folkpartiet och Kristdemokraterna, som ändå brukar tala om en rimlig fördelningspolitik? Hur hade varit möjligt att sanera statsfinanserna utan att använda skatter? Vad hade det fått för fördelningspolitiska konsekvenser om man hade lagt hela 126 miljarders-paketet som nedskärningar i transfereringssystemen? Vi vet alla att de med lägst inkomster är mest beroende av transfereringar. De hade fått bära en alldeles orimlig börda. Att saneringsprogrammet har innehållit skattehöjningar har varit viktigt för att få en rimlig fördelningspolitisk profil. Det har vi fått. Det har gjort att vi fått en uppslutning som vi annars aldrig hade fått kring att ta landet ur krisen. Det näringsklimat som för tre år sedan var ohyggligt dåligt har gradvis blivit bättre. Vi ser nu den typ av utvärderingar som kom i morse som ett tecken på att Sverige börjar få ett näringslivsklimat som återigen börjar bli konkurrenskraftigt. Karl-Gösta Svenson säger att det hösten 1994 var ett dunderläge eller en chans till en kanonstart. Det är väl ingen som riktigt tror att man kan slå i folk att det skulle ha gällt i oktober 1994. Det fanns risk för att det inte fanns någon som skulle vilja köpa svenska statsobligationer efter det att Skandiachefen inlett en köpbojkott i augusti 1994. Det var skyhöga räntor och räntehöjningar under hela våren 1994 som slog undan företag. Kanonstart och dunderläge! Det kan man väl inte ändå säga, Karl-Gösta Svenson? Snarare var det så att de företagare som först hade blivit glada över Karl-Gösta Svensons skattesänkningar då upptäckte att det finns någonting som kan kallas för Karl-Gösta Svensons skatteparadox. Först blev de glada över att få en sänkt skatt, men sedan förtvivlade när de såg att räntorna steg, underskottet ökade, efterfrågan försvann och företaget kanske gick i konkurs. Ett livsverk slogs sönder på grund av en ekonomisk politik som inte höll ihop, där skatterna levde ett eget liv och där man kunde sänka skatter utan att dra ned på offentliga utgifter. Nu finns en helt annan livskraft i svensk ekonomi. Exportindustrin går bra. Det har den gjort ett bra tag. Det är det enda skälet till att Karl-Gösta Svenson hittar en ljuspunkt hösten 1994. Det fanns en ljuspunkt i ett kompakt mörker. På grund av den stora devalveringen för nu precis fem år sedan gick exportindustrin riktigt bra. Det är klart att den gjorde. Med en trettioprocentig devalvering är det inte konstigt exportindustrin gick bra. Men den ljuspunkten, Karl Gösta Svenson, berodde på det enda som ni har erkänt var ett misstag 1991-1994, nämligen att ni var tvungna att släppa kronan. Det var orsaken till den enda ljuspunkt som då fanns. Exportindustrin går fortfarande bra. Nu ökar också privat konsumtion inom den inhemska sektorn. Det är en viktig del av svensk ekonomi. En tredjedel är riktad mot exportindustrin, men resten måste också fungera. Efter saneringen har hushållen och människor börjat få förtroende för att det kanske går att ta landet ut ur krisen. Det kanske är så att man kan lita på akassan. Det kanske är så att socialförsäkringssystemen är stabila. Pensionerna kommer nog att betalas ut, eftersom det verkar som att staten har fått kontroll på ekonomin. Då kommer också efterfrågan. Då är man inte lika rädd längre och håller inte lika hårt i slantarna. Då ser vi en bred uppgång i ekonomin, som nu börjat ta form under sommaren och hösten. Privat konsumtion ökar igen. Det är ohyggligt viktigt. I det läget är det också viktigt att vi har genomfört en del åtgärder och fortsätter att genomföra åtgärder för att stärka de små medelstora företagen. Ta t.ex. ägarbeskattningen på små och medelstora företag. Den har sänkts med 4 miljarder trots att vi har varit mitt inne i en saneringsperiod. Det gör att man får lättare att skaffa sig det riskkapital som man behöver när man möter en kund på andra sidan, måste bygga ut och behöver riskkapital. Det har genomförts socialavgiftssänkningar på nästan 3 miljarder. Det gör att det lilla företaget får litet större utrymme, har kunden och kan anställa en till. Det är i det läget som det är viktigt att stimulera små och medelstora företag. Vi fortsätter också förenklingsarbetet för att underlätta steget att bli företagare. Det är viktigt. Vi kommer att behöva massor med egenföretagare på en ny arbetsmarknad framöver. Vi vet också att unga människor i dag på ett helt annat sätt än tidigare är beredda att starta företag. Titta t.ex. på opinionsundersökningar bland gymnasieelever. I dag är det en levande verklighet för många att man någon gång under sitt liv kommer att vara egenföretagare. Det gäller att minska det steget. Där är också förenklingar viktiga. Skattekontot som nu snart kommer att gälla är ett sådant steg. Vi har tittat på förenklingar när det gäller skatteregler för enskilda näringsidkare. De reglerna har komplicerats ganska rejält under förra regeringsperioden. Vi tittar också på skattereglerna för fåmansbolagen för att gå vidare och förenkla. Skattemyndigheterna arbetar också med förenklingar för att få ihop ett samlat paket som innebär att det blir lättare i vardagen för det lilla företaget. Det är viktigt för att få ett starkt näringsliv. Tjänstesektorn är naturligtvis också viktig, och de många privata jobb som kommer att skapas där är likaså viktiga. Efterfrågan ökar när människor inte är rädda för framtiden. När man börjar använda en del av sin inkomst till konsumtion av varor och tjänster ökar också privat tjänstesektor. Vi ser det nu i siffrorna, och det kommer att stärkas mycket. Vi vet från 80-talet att det finns en mycket stor potential i privat tjänstesektor för sysselsättningstillväxt. Frågan gäller då om vi skall stimulera detta ytterligare. Tjänstesektorn har ändå en mycket starkt utveckling. Dan Andersson lade fram ett förslag som innebar konkreta förslag till stimulans. Det var en utredning som var bra och väl genomarbetad. Men det var också en utredning som gav ett ganska dyrt förslag som det inte har funnits möjlighet att genomföra i det statsfinansiella läge som vi har varit i. Det finns också avgränsningsproblem att ta hänsyn till och fundera vidare på. Vårt besked har varit att när vi får resurser kommer vi först och främst att satsa på vården, skolan, omsorgen och de kommunala och landstingskommunala tjänsterna. Där är behoven nu akuta och stora. Det gör vi med 4 miljarder i år. Det blir 8 miljarder nästa år, 12 miljarder år 1999 och 16 I takt med att statsfinanserna förstärks finns det också en möjlighet att se vidare på tjänstesektorn. Då är det bra att Europeiska unionen diskuterar att underlätta och lösa upp en del av de rigida regler som i dag gäller på momsområdet. En annan viktig del av ett bra företagsklimat är kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tror att många företagare känner av och misstänker att de möter en oschyst konkurrens grundad på skattebrottslighet. Det är oerhört svårt att konkurrera med några som inte betalar skatter och avgifter. De känner nog att det är positivt att vi också där går vidare via skattekriminaler och särskilda brottsutredningsenheter på skattemyndigheterna som gör kampen mot skattefusk effektivare. Skattepolitiken har många dimensioner. En annan dimension som vi jobbar mycket med i regeringen är den internationella dimensionen och den europeiska unionens skattearbete. Där händer just i dagarna och i veckorna mycket intressanta saker. Det gäller bl.a. i kampen mot den illojala skattekonkurrens som finns mellan länder i dag där man skapar skatteparadis som är till för att locka till sig andra länders företag men där det egna landets företag inte får del av paradisets skönheter. Här är Europeiska unionen på väg - trots att vi har enhällighet, och det är en viktig fråga för Sverige - att komma fram till konkreta resultat. Det tycker jag är viktigt. Den budget som diskuteras här i dag är en mycket stark budget. Det var länge sedan en svensk riksdag hade möjlighet att resonera om en så stark budget. Men det är ingen självklarhet att vi kommer att ha starka budgetar framöver. Tittar man på Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag spretar de åt väldigt olika håll. Kristdemokrater och folkpartister talar om att värna vården, skolan och omsorgen och att det behövs mer resurser. Moderaterna säger att det inte skall vara några mer resurser till vård, skola och omsorg. Redan där ser vi en stor skillnad. Tittar vi på skattesänkningsambitionerna ser vi att Moderaterna har 80 miljarder i sköna skattesänkningar medan Folkpartiet och Kristdemokraterna är betydligt blygsammare. Ser vi i det längre perspektivet vet vi att Moderaterna vill sänka skatteuttaget till 40 % av BNP. Det är 200 miljarder i sköna skattesänkningar. Är ni beredda att ställa upp på det, Pilsäter och Stjernström - 200 miljarder i fortsatt mandatperiod tillsammans med Karl-Gösta Svenson? Jag misstänker att vi är på väg in i en situation där en räntehöjarkoalition bildas i riksdagen. Ni har ju egna angelägna projekt, och ni verkar inte vara beredda att pruta på dem. Då blir det både stora skattesänkningar och stora utgiftsökningar, och då stiger räntorna. Det blir jobbigt för villaägare och bostadsrättsägare igen. Tala inte bara om de sköna skattesänkningarna, K G Svenson. Han gjorde det alldeles nyss. Tala också om den nya typ av välfärdssamhälle som blir verklighet om man först drar ned 80 miljarder och sedan fortsätter mot 200 miljarder. Vad är det som försvinner? Vilka konkreta verksamheter försvinner? Prata också om äldreomsorg, sjukvård, skola, a-kassa och socialförsäkringar. Det är ju hur lätt som helst att stå här och prata om skattesänkningar. Det vore väldigt enkelt för en skatteminister att göra det. Man skulle kunna bli populär på kuppen. Men det handlar om det som man skall göra i andra ändan och vad socialministern och socialförsäkringsministern skall ta sig till med de besparingsbeting som kommer som ett brev på posten. I den gemensamma reservationen skriver de borgerliga partierna att utskottet anser det vara synnerligen riskabelt att låta skattetrycket överskrida nivån 50 % av BNP, vilket emellertid har skett sedan regimskiftet. Man kan fråga sig om det är seriöst. Är ni stolta över att den formella skattekvoten sjönk till 50 % av BNP när underskotten samtidigt ökade och den egentliga skattekvoten om vi ser till skatteuttaget plus upplåningsbehovet - det är ju framtida skatter - steg till 63 % av BNP? Nu är vi på väg att få ned den egentliga skattekvoten till 50 % av BNP. Det handlar om riktig politik. Varför nöjde ni er med att sänka den formella skattekvoten till 50 %? Ni kunde ha tagit 40 % eller 30 %. Behöver man inte finansiera det är det enkelt. Jag förstår att det kunde ha blivit så med tanke på de interna motsättningarna. Att i en gemensam reservation vara stolt över att ni nådde en formell skattekvot på 50 % låter för mig tämligen bisarrt. Jag skulle vilja fråga Karl-Gösta Svenson om han är beredd att också fortsättningsvis låna pengar för att sänka skatten. Är ni beredda att bege er till Wall Street, London eller Frankfurt, låna pengar, komma hem och sänka skatten? Ställer ni upp på det, Pilsäter och Stjernström? Är det inte så att det är den egentliga skattekvoten som är intressant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? I så fall har vi sett en tid av mycket ordentliga skattesänkningar - från 63 % till När moderaterna talat om sina skattesänkningar har jag ibland funderat på deras marknadsföringstrick. Det har skett en förändring i ord. Många av skattesänkningarna kommer att paras med avgiftshöjningar. Det handlar för den vanliga människan väldigt mycket om en avgiftsväxling. I stället för skatt betalar man högre avgift till a-kassa, högre avgift till kommunal service och högre avgift till trafikförsäkring osv. För den vanliga människan kommer det att innebära en mindre disponibel inkomst. Ibland undrar jag om inte Moderaternas skattesänkningspolitik skulle prövas under marknadsföringslagen. Det vore intressant att se vilket resultatet skulle bli. Inte handlar det om rena sköna skattesänkningar för den vanliga lilla medborgaren. När vi nu får utrymme att bedriva rättvisepolitik framöver är det just rättvisa, tillväxt och sysselsättning som är det viktiga och inte skattesänkningar för grupper som nu kräver skattesänkningar därför att de känner att de betalar för mycket i aktieutdelningsbeskattning eller annat. Det skulle i så fall vara skattesänkningar som används så att vanliga människor får del av dem efter det att vi har nått en acceptabel kvalitet i äldreomsorgen, i sjukvården och i skolan. Dit har vi inte kommit än. Först och främst handlar det om att stärka välfärdssamhället. Vi ser nu en stark ökning på småföretagarsektorn. Ekonomin vänder. Det finns hopp om att också kunna bedriva en klok fördelningspolitik under nästa mandatperiod.

Fru talman! Thomas Östros kunde ha inlett med att också tacka oppositionen för konstruktiv och användbar kritik och konstruktiva förslag. Det finns trots allt en ganska lång rad exempel på att regeringen i efterhand har plockat upp både kritik, problem och konkreta förslag. Men det kanske var att vänta sig för mycket. Jag tycker att det börjar bli litet tröttsamt att så här sent på dagen få höra så mycket historisk diskussion - speciellt med tanke på att vi alla vet att sanningen hela tiden ligger någonstans mittemellan - och så litet om framtiden. Det är kanske signifikativt för ett parti som har framtiden bakom sig och som ser 50 och 60 talen som de ideal man skall komma tillbaks till. Svaret på den fråga som Thomas Östros ställde till oss är trots allt att de riktlinjer som är gemensamma finns i reservationen. Ett antal förslag är uppräknade. Jag tror att det räcker för att människor på detta stadium skall kunna göra bedömningar av åt vilket håll det hela lutar, till skillnad från vad som gäller er politik. Våra skattesänkningar uppgår till 28 miljarder. Våra satsningar på vård uppgår till 4 miljarder, på skola till 1 miljard och på andra ökade rättvisekrav till 2 miljarder. Summan är 35 miljarder. Våra besparingar och en och annan skattehöjning eller utebliven skattesänkning uppgår till 35 1⁄2 miljarder. Det är alltså inte speciellt orealistiskt att föreslå en omprioritering på 5 % redan till nästa år och sedan sikta på en annan linje. Jag vill ställa en motfråga till Thomas Östros. Hög skatt på sprit leder till minskad konsumtion och att en hel del konsumtion flyttar utomlands respektive blir svart. Det samma gäller för tobak och miljöförstöring.
Fru talman! Karin Pilsäter har läst en avancerad ekonomisk utbildning och vet naturligtvis att man inte alls kan resonera så där. Skatt används ju till saker och ting. Den går inte in i ett tomt hål, om det inte finns ett gigantiskt underskott som måste fyllas igen. I vanliga fall använder man skatteintäkter till att t.ex. anställa folk i äldreomsorgen eller på dagis. I en ekonomi hänger det ihop. En offentlig sektor hänger ihop med den privata sektorn. Det måste finnas en balans mellan dem. Men skatt innebär inte att pengar försvinner ut i tomma intet. Jämförelsen är visserligen litet vitsig, men den har ingenting att göra med samhällsekonomin. Karin Pilsäter talade själv litet grand om historia. Hon var inne på platåskoperioden. Själv hade jag platåskor någon gång på 70-talet. Det hade kanske Karin Pilsäter också. Jag har en del intressant statistik från platåskoperioden och framåt som gäller privat sysselsättning. Vad hände med privat sysselsättning under de regeringar där Folkpartiet deltog? 1976 1982 blev det minus 150 000. 1991-1994 blev det minus 350 000. En halv miljon privata jobb föll bort. Vad har hänt under de socialdemokratiska regeringarna under den perioden? 1982-1991 blev det plus 166 000 privata jobb. 1994-1996 blev det faktiskt plus 65 000 privata jobb. Vi har sett en ökning av den privata sektorn under den jobbiga saneringsperioden framför allt på grund av att räntan har gått ned. Människorna börjar känna tilltro igen och börjar konsumera. Privata sektorn har gått bra. Den offentliga gemensamma sektorn - kommuner och landsting - har haft en mycket jobbig period framför allt på grund av att skatteunderlaget försvann 1991-1994, när en halv miljon jobb försvann. Nu har vi kommit i det läget att vi kan sätta stopp för nedskärningarna i kommuner och landsting på vård, skola och omsorg. Om man parar det med växtkraften i det privata näringslivet inser man att vi börjar komma i ett läge då vi kan se en lösning på problemet med arbetslösheten.
Fru talman! Det var intressant att höra att hög skatt på arbete enligt Thomas Östros inte har någonting med antalet arbeten att göra och inte har några negativa effekter. Jag tror att Thomas Östros är rätt ensam om att göra den tolkningen i detta land. Vi fick en ny historielektion. Jag föredrar ändå att titta framåt. Jag tycker att det är ännu mer oroande. Thomas Östros säger gång på gång att vi först skall bekämpa arbetslösheten och sedan titta på skattesänkningar, just som om det inte alls fanns något samband. Måste man inte om det första kräver det andra - vilket en mycket lång rad av undersökningar gjorda av framstående ekonomer på vetenskapligt sätt tyder på - ta tag i frågan om hur vi beskattar arbete? Ett exempel är att världens mest jämställda regering - jag tycker inte att det är så, men ni kallar er så själva - har råd att subventionera drängjobb. Varför har ni råd med det när ni inte har något utrymme för skattesänkningar? Ni genomför ROT för att männens hemarbete skall rabatteras. Det gäller områden där män är proffs på att utföra arbete i firmor och komma undan svartjobb och skattekilar osv. Det som ert kvinnoförbund kallar RUT har ni inte råd med. Det kallar ni pigjobb, och ni säger att det skulle vara subventioner. Varför kan man inte se på manligt tjänstejobb och kvinnligt tjänstejobb på ungefär samma sätt om det har samma effekt? Jag tror att fler än jag skulle tycka att det var intressant att höra om skatteministern inte ser något som helst samband mellan hög beskattning av arbete och möjligheterna att få fram fler arbeten och på det sättet fler skattebetalare som kan bidra till vård och omsorg.
Fru talman! Skattesänkningen finansieras någon annanstans i de offentliga utgifterna, Karin Pilsäter. Så måste man göra på lång sikt. Jag tror också Karin Pilsäter tycker att man skall finansiera skattesänkningarna i framtiden. Då innebär det också att efterfrågan försvinner någon annanstans. Det blir t.ex. litet mindre personal i äldreomsorgen eller i barnomsorgen eller litet mindre barnbidrag. Det kan vara något annat som efterfrågas mindre i ekonomin. Det hänger ihop. Skatter har en viktig del i tillväxtpolitiken, men det går inte att inbilla en klok, tänkande människa att det räcker med att sänka skatter och att man sedan kan sitta med armarna i kors. Ekonomin hänger ihop, och drar du undan resurser från den offentliga sektorn, minskar sysselsättningen där. Det kanske är det som gör att Folkpartiet inte på något sätt angriper Moderaterna när de säger nej till de 8 miljarderna till kommunerna år 1999 och 2000. Där har vi framtidspolitik, Karin Pilsäter. Moderaterna säger nej till ytterligare 8 miljarder till kommuner och landsting, till vård, omsorg och skola. Moderaterna vill dessutom använda en skattekrona i kommunerna till effektiviseringar. Det innebär 17 miljarder mindre till vård, skola och omsorg under de åren. Jag hör ingen från Folkpartiet angripa Moderaterna för denna högerpolitik, jag hör ingen säga att man inte ställer upp på detta.
Fru talman! Thomas Östros höll ett rätt långt anförande, men han sade egentligen inte ett ord om den 55-åring i Karlskrona som vill ha ett riktigt jobb. Inte ett ord! Kurvorna pekade rätt när ni övertog regeringsmakten, Thomas Östros. Arbetslösheten sjönk, tillväxten ökade, och det tillkom nya jobb. Ni chockhöjde skatterna och återställde en del av de beslut vi hade fattat i den borgerliga regeringen. Sedan mattades tillväxten av, arbetslösheten ökade, och det tillkom inte några nya jobb. I dag minskar sysselsättningen. Den fortsätter att minska. Antalet sysselsatta har gått ned med 74 000 på ett år. Ni har höjt skatterna just för dem som har det besvärligast, låg och medelinkomsttagare. De är nu de högst beskattade i världen. Sedan vill skatteministern påstå att skatt på arbete inte har någon betydelse för nya jobb. Samtidigt har regeringen i EU skrivit på Essendeklarationen, där EU-kommissionen kritiserar Sverige för att vi inte sänker skatten på arbete utan driver upp den. Ni bejakar Essendeklarationen men vidtar inga åtgärder i Sverige. Ni återställer, påverkade av en stenhård opinion, sjuklöneperioden, så att den åter minskar från en månad till 14 dagar. På samma sätt återställer ni momsredovisningen, eftersom det påverkar företagsamheten. Ändå säger Thomas Östros fortfarande att skatten på arbete inte påverkar de nya jobben. Ni sitter på två stolar. Ni har ingen inriktning i politiken. Ledarskapet brister, det är därför Sverige blöder.
Fru talman! Det ledarskap som präglade den regering som Karl-Gösta Svenson stödde var inte särskilt imponerande. Det gick ut på att alla krafter i regeringen fick som de ville. Bo Lundgren fick sänka skatter, och Karl-Gösta Svenson applåderade. Bengt Westerberg fick genomföra sociala reformer, och Karin Pilsäter applåderade säkert. Alf Svensson fick genomföra reformer på biståndsområdet. På punkt efter punkt fick alla göra som de ville. Karl-Gösta Svenson säger sedan att det resulterade i att alla kurvor pekade rätt 1994. Vi hade då ett upplåningsbehov på 240 miljarder, en inledning på en köpbojkott av svenska statsobligationer, skyhöga räntor. Landet var på väg mot konkursens brant. Jag skulle bli ganska orolig om jag vore Karin Pilsäter eller Michael Stjernström och fick höra att det är den typen av ekonomisk analys som det stora borgerliga partiet har. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför ni samarbetar så tätt med Karl-Gösta Svensons parti. Det låter ohyggligt riskabelt.
Fru talman! Nu är det Socialdemokraterna som regerar, och Thomas Östros är en av ministrarna i regeringen. Han ger inte en tillstymmelse till svar till 55 åringen i Karlskrona, som vill ha ett riktigt jobb. Han talar bara om historia, vad som har varit. Han vill inte se framtiden, vilken politik som behövs för att öka antalet jobb i Sverige, i dag när jobben minskar. Han säger inte ett ord om detta. Den politik som ni hittills har fört har inneburit att kommunsektorn har förlorat de 16 miljarder som ni vill tillföra, och mer därtill - beroende på den höga arbetslösheten, beroende på att egenavgifterna är avdragsgilla och sänker skatteunderlaget, beroende på att socialbidragen har ökat under den tid då ni har drivit upp skatterna, så att människor inte kunnat klara sig på sin lön efter skatt. Bidragsberoendet har ökat under er tid vid makten. Kostnaderna har stigit. Möjligheten till nya jobb har försvunnit. Något som vi har upprepat flera gånger i dag, något som oroar människor utanför det här huset och som oroar mig är att ni inte ser sambandet mellan höga skatter på arbete och den sjunkande sysselsättningen i Sverige.
Fru talman! Tack vare att vi nu har lämnat det underskott som Karl-Gösta Svenson väldigt effektivt var med om att bygga upp, fått ned räntorna, fått i gång framtidstron och konsumtionen ser vi nu hopp för svensk ekonomi. Vi ser också att arbetslösheten faller. Titta på arbetslöshetssiffrorna från vecka 31 och framåt! Vecka efter vecka har vi fallande arbetslöshet. Vecka 31 var det 489 875 personer, och vecka 47 var det 282 872 personer. Vi har i Sverige en fallande arbetslöshetstrend, och Karl-Gösta Svenson är inte särskilt glad för det. Jag tror att den tidning Karl-Gösta Svenson visade upp är från Blekinge. Jag kan glädja Karl-Gösta Svenson med att Blekingen i dag är det län som har störst antal lediga platser. Det är en uppgång, och Blekinge leder. I det län som traditionellt sett haft stora och svåra strukturella problem finns det nu lediga platser och ett hopp om att få jobb. Var därför inte så dyster, Karl-Gösta Svenson! Det vänder för Sverige. Det är inte Karl-Gösta Svensons förtjänst, det kan jag försäkra, men tack vare en del skatteökningar, en del utgiftsnedskärningar och en ganska tuff politik är Sverige nu äntligen på rätt väg.
Fru talman! Skatteministern efterlyste ett gemensamt skattealternativ. Jag kan glädja ministern med att ett sådant finns. I reservation 1 i betänkandet finns ett 17-punktsprogram för ökad sysselsättning och högre tillväxt. Där finns inte några extrema varianter på skattesänkningar och besparingar, som Östros nämnde i sitt anförande. Fördelningspolitiken är viktig, det instämmer jag verkligen i. Balansen mellan skattehöjningar och besparingar måste bli rätt. Men tyvärr har den sittande regeringen förlorat känslan för fördelningspolitiken. Man vill sänka barnbidraget för alla familjer, såväl rika som fattiga, försämra assistentersättningen för funktionshindrade och slopa änkepensionerna. Det är sanningen. Efter vad jag förstår instämmer Östros i att sänkta skatter i tjänstesektorn skulle minska arbetslösheten. Tyvärr fick jag inte något svar på frågan hur länge de arbetslösa skall behöva vänta på ett svenskt förslag. Jag tycker jag märker en låsning i synen på privat och offentlig tjänstesektor. I ett uttalande har Östros sagt att det för honom är otänkbart att satsa på den privata tjänstesektorn före den offentliga. Men vad gäller de äldres behov av hjälp i hemmet går ju de offentliga och privata tjänsterna hand i hand. I dag ger inte den privata hushållssektorn några skatteintäkter att tala om. Att öppna tjänstesektorn ger mer offentliga resurser, inte mindre. Östros till äldre som vill ha kompletterande hjälp med städning, skottning och annat?
Fru talman! Regeringen avfärdar inte eventuella framtida stimulanser till tjänstesektorn, men det måste ske i ett läge då det finns ekonomiskt utrymme för att göra det. Det får inte ske på bekostnad av äldreomsorgen, skolan och vården. Där befinner vi oss inte ännu. Nu finns en öppning inom den europeiska unionen som också är intressant, en möjlighet att använda momsen på ett annat sätt. Det är vi beredda att titta vidare på. Michael Stjernström säger att det finns ett gemensamt alternativ. Innebär det att Moderaterna har övergett sin skattesänkningspolitik? Så låter det inte när jag träffar moderater i debatter ute i landet. Då är det fortfarande 80 miljarder som gäller. De motsätter sig fortfarande de 8 miljarderna extra till kommuner och landsting. Vad är det för ett gemensamt alternativ? Ni har hittat 17 punkter där ni är överens, men alla andra punkter återstår. Ute i buskarna kan ni sedan tala om saker som ni också vill genomföra. Michael Stjernström säger att vi vill sänka barnbidraget. Har han inte läst budgeten? Vi föreslår där höjda barnbidrag. Anledning är just att ekonomin är på väg upp och att det är viktigt att barnfamiljerna, som har dragit ett tungt lass under saneringen, nu får litet ökade resurser. Jag vill ställa en fråga till Michael Stjernström. Förutom det här med huruvida ni verkligen ställer upp på de 200 miljarderna och att avveckla välfärdssamhället står det i den gemensamma reservationen att det som är mindre angeläget i kommuners och landstings verksamhet skall prioriteras ned. Där skall ni tjäna mycket pengar. Vad är det kommunen gör som inte behövs? Är det kollektivtrafik, barnomsorg, ungdomsverksamhet, räddningstjänst, miljö och hälsoskydd, bibliotek eller kultur? Det finns en myt om att det pågår en massa verksamheter i kommuner och landsting som kostar pengar men som inte behövs. Tala om vad det är som skall tas bort!
Fru talman! Det där med barnbidragen var intressant. Det var ju tur att det fanns ett sänkt barnbidrag så att det fanns någonting att höja inför valet. Min poäng var nämligen att man sänkte barnbidraget lika för alla, både för rika och för fattiga, i stället för att som vi kristdemokrater föreslog rikta in en del av de pengarna till de sämst ställda barnfamiljerna, de som uppbär bostadsbidrag. Det var vår modell: att inte ha samma syn på alla barnfamiljer, både rika och fattiga. Det är fördelningspolitik. Sedan vore det intressant att höra om Östros delar min uppfattning att det i dag i princip inte finns någon hushållssektor och inga skatteintäkter att tala om. Ser inte Östros det här sambandet? Om man öppnar tjänstesektorn, om man får folk att ur egen plånbok lägga upp en del pengar tillsammans med statliga stimulanser i någon form av bidrag, frigör man resurser och får pengar in i systemet. Då får man mer offentliga resurser som man kan ha till vård, omsorg och skola. Ser inte Östros det sambandet?
Fru talman! Michael Stjernström säger ingenting om vilka krav som kommer att ställas i en framtida borgerlig regeringskoalition. Han hänvisar till de 17 punkter som finns i reservationen. De 17 punkterna är så tunna att de säger väldigt litet om den verklighet som väntar medborgarna om ni skulle komma att styra efter valet. Nu närmar sig valet. Det är tio månader kvar. Det måste bli litet tydligare. Jag hörde Mats Odell säga i en TV-intervju att han villkorade kd:s medverkan i en borgerlig regering mot att man skulle satsa mer på vård, skola och omsorg. Sedan säger moderata representanter som Karl-Gösta Svenson här att man inte skall göra det. Vad innebär det här? Det skall sänkas skatter, det skall satsas mer och ni börjar villkora. Det är en räntehöjarkoalition som börjar formeras. Känner sig inte Michael Stjernström litet rädd för vad som kommer att ske med alla dem som har stora lån, får höjda räntor och tvingas lämna hus och hem när ni inte kan få ihop till en ansvarsfull politik? När det gäller tjänstesektorn är det klart att det är den sektor som växer i en expansiv ekonomi. Det är dit mycket av efterfrågan riktas när människor känner att de törs, vågar och får disponibla inkomster att börja efterfråga igen. Frågan om stimulanser är viktig att analysera ordentligt, och vi har utredningen från Dan Andersson i botten. Men att genomföra ofinansierade skattesänkningar slår hårdast mot de verksamheter som är beroende av människors privata konsumtion. Ty när det blir ofinansierade skattesänkningar, underskott och höjda räntor håller man i pengarna igen, och så faller de här sektorerna ihop. Det har vi sett under 90-talet, och det skulle vi från regeringens sida aldrig ge oss in på.
Fru talman! Först vill jag uttrycka den oerhörda besvikelse jag kände när statsrådet bekände att han hade platåskor på 70-talet. Jag trodde inte att Östros innefattades i den kategori som faller för slika modenycker, men man upphör aldrig att förvånas. Jag går så över till frågan. Östros anklagade de borgerliga och sade: Lyssna inte på kraven på skattesänkningar från höginkomsttagare! Fall inte undan för det! Jag erinrar mig då en intervju med Industriförbundets Bo Berggren, där han fortsatte att ställa kravet att ta bort värnskatten fullt ut. Jag har därför samma uppmaning till Thomas Östros: Fall inte undan för de här kraven från Industriförbundets Bo Berggren och andra höginkomsttagare och sänk värnskatten! Känns det inte litet underligt som socialdemokrat att nu sänka skatten för höginkomsttagare med 5 000 kr/år medan låginkomsttagarna däremot knappt får någonting? I vissa fall blir det t.o.m. skattehöjningar i och med att man samtidigt höjer egenavgifterna. Känns det inte litet underligt att sitta som skatteminister i en socialdemokratisk regering och genomföra den här typen av politik?
Fru talman! Numera skall ju alla politiker öppet redovisa hela sin historia. Det är lika bra att göra det från början; annars hittar någon annan de här liken i garderoben. Om mitt lik är de här platåskorna tycker jag att det skulle vara spännande att höra vad Per Rosengren gjorde på 70-talet. När det gäller värnskatten var det en skatt som vi var väldigt tydliga med i valrörelsen. Vi sade: Vi inför en värnskatt under de här saneringsåren, en tillfällig skatt som kommer att drabba medelinkomsttagare och uppåt. Det behövs för att få en rimlig fördelningspolitisk profil i saneringen. Löftet var klart och tydligt: När vi har sanerat statsfinanserna skall värnskatten bort. Det fullföljer vi. År 1998 når vi balans, och den 1 januari 1999 avskaffas värnskatten. Det tycker jag är viktigt. Värnskatten bidrog med 20 miljarder till saneringen. Nu är denna fullföljd, och då fullföljer vi löftet. Sedan skall vi också se till att fullfölja de löften som gavs i samband med skattereformen. Det fanns en del centrala saker där: enkelhet, mindre krångel och mindre fusk. Allt detta föll väl ut, och vi har i dag ett bra skattesystem. Men det fanns också ett fördelningspolitiskt villkor knutet till skattereformen, ett villkor som Folkpartiet sällan tar upp men som var viktigt för oss. Skattereformen blev underfinansierad, och därmed kunde inte fördelningspolitiken uppfyllas fullt ut. Vi inför alltså ett tredje steg i inkomstskatteskalan för att se till att det fördelningspolitiska villkoret i skattereformen uppfylls. Detta kommer vi också att göra i samband med starten 1999.
Fru talman! Om det hade varit så väl att värnskatten hade givit 20 miljarder per år hade det varit bra. Det kanske skulle uppfattas som sammanlagt under mandatperioden. I så fall stämmer siffrorna med mina. Men vi behöver ju de här pengarna till verksamheterna. Vi ser hur verksamheter i kommuner och landsting blöder. Att i det läget sänka skatten för höginkomsttagare känns litet underligt. Samtidigt blir effekten att man sänker för höginkomsttagarna medan låginkomsttagarna inte får särskilt mycket sänkt skatt. Det är där vi egentligen behöver öka köpkraften. Vad man gör är väl snarast att höja gränsen för när man skall börja ta ut värnskatt. Sedan kan man kalla det något annat, men om jag inte är helt felinformerad tänker ni nu ta ut 5 % på inkomster över 30 000 kr i stället. Jag vet inte om man kan kalla det att inte bryta ett löfte. Nu vill inte jag sälla mig till den debatten, för jag vill naturligtvis gärna ha kvar värnskatten där den är. Men jag måste säga att skatteministerns resonemang haltar litet. Man håller egentligen inte ett löfte. Man kan förstås kalla den nya skatten något annat än värnskatt, men den har ju samma effekt även om den ligger på litet högre inkomster. Jag återkommer dock till frågan: Känns det inte litet underligt att ge skattesänkningar åt höginkomsttagare samtidigt som låginkomsttagare får en ökad beskattning, eller i alla fall ingen skattesänkning?
Fru talman! Det blir 20 miljarder. Jag läste liksom Det lärde vi oss. Det är alltså ungefär den inkomst vi har fått. Det här handlar inte om någon skattesänkning. Vi införde en tillfällig skatt, en värnskatt, som skulle finnas under saneringsperioden. Den har bidragit till en del av saneringen, och nu fasas den ut automatiskt eftersom det är ett sådant beslut riksdagen har fattat. Den 1 januari 1999 finns värnskatten inte längre. När det gäller skattereformen var det mycket tydligt i samband med genomförandet att det skulle göras en utvärdering av skattereformen. Hur väl uppfyllde man villkoren? Utvärderingarna visar att det fördelningspolitiska villkoret inte uppfylldes, framför allt på grund av att reformen var underfinansierad. Den underfinansieringen gjorde att man inte kunde fullfölja ambitionerna på barnbidrags och bostadsbidragsområdet, vilket innebar att det ändå var de som hade bäst inkomster som fick det bästa utfallet av skattereformen. Då är det rimligt att införa ett tredje steg för de verkliga höginkomsttagarna. Den gränsen kommer att gå någonstans kring 30 000 kr, skriver vi i budgetpropositionen, men vi återkommer med ett konkret förslag till riksdagen. Det är att se till att skattereformen faktiskt uppfylls. Det gäller också barnbidragshöjningen. Den ingick som en integrerad del av skattereformen. När vi nu höjer barnbidragen ser vi till att de grupper som haft det jobbigast under de här åren, de som fick löften om målsättningen att höja barnbidragen, nu också får en höjning av barnbidragen. Det är också viktigt i perspektivet av skattereformen. Den skattepolitiken kommer att ge oss ett skattesystem som fortfarande är väldigt konkurrenskraftigt, som har en rättvis fördelningsprofil, som har förhållandevis låga marginalskatter och som kommer att vara viktigt när vi går in i uppgångsfasen i ekonomin.

Fru talman! Den svenska ekonomin utvecklar sig för närvarande och sedan en tid tillbaka i gynnsam riktning. Räntan har på två och ett halvt år i stort sett halverats. Kronan har kraftigt stärkts och stabiliserats sedan kronfallet 1992. Nu sjunker arbetslösheten mycket påtagligt. Inom vissa branscher och yrken och på vissa orter uppstår nu rekryteringsproblem när det gäller arbetskraft. Flaskhalsar uppstår. Det svenska näringslivet har trots förstärkningen av kronan kunnat behålla och t.o.m. förstärka sina marknadsandelar på exportmarknaderna. Den inhemska konsumtionen stiger. Grunden för denna positiva utveckling är att vi nu har en statsbudget i balans och en stabilt låg inflation. Denna grund har krävt ett ofta tufft saneringsarbete under en följd av år. Det har krävt samling, samarbete och stabilitet över tiden. Det har också krävt kontinuitet över mandatperioder. Centerpartiet är det parti som har visat mod och förmåga att delta i det nödvändiga saneringsarbetet under nästan hela 90-talet. Vi har samarbetat i regering under förra mandatperioden och med regering under större delen av den nuvarande mandatperioden. Detta tålmodiga och ofta påfrestande arbete kan vi nu alla skörda frukterna av. Nu gäller det att inte tappa greppet över denna positiva utveckling. Nu gäller det i stället, för att använda ett militärt språkbruk, att hålla tagen terräng och att förstärka det brofäste som uppnåtts. Det betyder bl.a. att vi under ett antal goda år framöver måste förbereda oss för och skapa resurser inför den konjunkturella nedgångsfas som därefter kommer. Vi måste under dessa goda år använda en del av vårt samlade produktionsresultat till att betala av på vår gemensamma skuldbörda. Centerpartiet kommer inte under de närmaste åren att medverka vare sig till lättsinniga skattesänkningar eller till vidlyftiga bidrags eller transfereringsökningar. Vi kommer att se till att våra förslag till skattesänkningar ligger inom ramen för en balanserad budget efter en planmässig amortering på statsskulden. Våra förslag till förbättringar av de låga pensionerna och för ökade resurser till vård, skola och omsorg kommer att ha samma inriktning. Vi kommer alltså inte att i förväg inteckna olika slag av dynamiska effekter när vi lägger fram våra skattesänkningsförslag. Erfarenheterna såväl från skattereformens genomförande som från förra mandatperioden visar att förtida inteckning av dynamiska effekter är en ytterst riskabel och oftast inte fungerande metod. Egentligen är det även teoretiskt en självklarhet. Låt oss tänka oss att vi t.ex. vid nästkommande årsskifte gör en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna utan att anvisa samtidig finansiering. Det kommer i så fall att innebära att den statsfinansiella kostnaden börjar ticka på successivt efter årsskiftet. De dynamiska effekterna av de sänkta arbetsgivaravgifterna i form av framför allt ökad sysselsättning och så småningom ökad köpkraft uppstår med en betydande fördröjning. Under tiden urholkas statsfinanserna på nytt genom höjda räntor och andra skadeeffekter, vilket i sin tur gör att de förväntade dynamiska effekterna kanske aldrig uppstår eller i vart fall kraftigt decimeras. Våra skattesänkningsförslag inför kommande mandatperiod är alltså avpassade så att de ryms inom en balanserad statsbudget efter planmässig avbetalning på statsskulden. De har dessutom inriktningen att de skall gynna arbete och kunskap. Men de skall också medverka till en rättvis fördelning. Det är därför det är viktigt att sänka inkomstskatten för låg och medelinkomsttagare under nästa mandatperiod. Det bör enligt vår mening ske genom en höjning av grundavdraget för dessa inkomstgrupper. Det är också viktigt att vi nästa mandatperiod återställer skattesatsen för fastighetsskatten till 11⁄2 %. Ännu viktigare och ännu tidigare bör vi dock rätta till de skevheter som finns i underlaget för fastighetsskatten, dvs. fastighetstaxeringsvärdet, framför allt för fastboende i attraktiva fritidsområden.

Det framstår med mycket stor tydlighet att regeringspartiet behöver denna blåslampa för att kunna agera med kraft. Fru talman! Det finns säkert de som hajar till om jag säger att förmögenhetsskatten bör avskaffas av fördelningspolitiska skäl. Jag medger att påståendet är något tillspetsat, men det har i korthet följande bakgrund: Vi har på goda grunder avskaffat förmögenhetsskatten för s.k. arbetande kapital. Definitionen av begreppet arbetande kapital har visat sig alltmer svårbemästrad. I praktisk hantering är det i dag helt omöjligt att definiera en tillämpbar gräns mellan arbetande riskkapital å ena sidan och spekulationskapital å andra sidan. Det medför att de flesta förmögenheter inom det finansiella systemet tenderar att bli befriade från förmögenhetsskatt även om förmögenheterna är mycket stora. Kvar för beskattning blir de förmögenheter som är placerade i fasta tillgångar, dvs. i huvudsak bostadsfastigheter, vilka oftast är resultatet av enträget arbete och lika enträget sparande. Vår slutsats blir att förmögenhetsbeskattningen helt bör avskaffas under nästa mandatperiod. Fru talman! Det har skett i två steg och innebär att vi i dag har fem procentenheter lägre avgifter för en lönesumma upp till 850 000 kr per företag eller koncern. Finansieringen kan ske inom ramen för en skatteväxling, som bl.a. Ronny Korsberg har talat sig varm för, där andra delen är ökade miljöavgifter. Men finansieringen kan också ske inom ramen för ökade överskott i budgeten de närmaste åren. Dessa debattörer har ju helt tappat bort skattesystemets roll för omställningen av energisystemet. Det har varit nödvändigt att använda sådana ekonomiska styrmedel för att ge biobränslena en rimlig chans att utvecklas och att etablera sig på marknaden. Det har också varit nödvändigt för att den fullskaleanläggning som nu planeras för etanolproduktion över huvud taget skulle kunna komma till stånd. Jag anser att vi nu har skapat förutsättningar för en biobränsleproduktion för inblandning i bensinen i våra vanliga bilar. Målet är därmed uppnått, och jag kan i dag inte se något behov av ytterligare bensinprishöjningar framöver. Fru talman! Jag har här under några minuter redovisat Centerpartiets viktigaste inslag i skattepolitiken.

Fru talman! Rolf Kenneryd talar i sitt anförande om fastighetsskatten, men jag blir inte riktigt klok på hur angelägen en sänkning av denna skatt är för Centern. Centern brukar vara mån om att säga att man inte var med om att rösta för en höjning av fastighetsskatten från 1,5 till 1,7 %. Men sanningen är att fastighetsskatten har hållits på en hög nivå under 1996 och 1997 och att det tycks bli fallet även under 1998. När, eller t.o.m. vilket år, tycker Centern att vi skall sänka fastighetsskatten? Det är diffust att säga "nästa mandatperiod", därför att det kan vara såväl 1999 som Vad vill Centern göra för dem som måste lämna sina hem under tiden som man utreder, funderar och håller skatten på den höga nivån? Har ni något förslag, eller skall det bara vara så att människor får gå från hus och hem och att sänkningen sedan kommer att göras någon gång i framtiden? Är ni verkligen till freds med en sådan politik?
Fru talman! Om Michael Stjernström hade lyssnat och försökt förstå hade han fått svar på i varje fall den första frågan. Jag uppehöll mig ganska länge och tydligt vid att vi genomför skattesänkningar när vi har ekonomiskt utrymme för detta. Det är anledningen till att vi tidigare inte har kunnat lägga fram förslag om en sänkning av fastighetsskatten. Det vi nu binder upp oss för och det vi utlovar är att den med vår medverkan kommer att kunna sänkas under nästa mandatperiod. Det är det besked jag har givit och som jag nu upprepar för Michael Stjernström. När det sedan gäller de särskilt utsatta grupperna, som jag också uppehöll mig vid, har vi som bekant lagt fram konkreta förslag om hur man kan förbättra för dem. Vår inriktning är, när vi nu inte har fått majoritet för det, att genomföra detta så att det ändå får påverkan på innevarande års taxeringsvärden, dvs. med retroaktivitet när beslutet fattas.
Fru talman! Då tvingas jag konstatera att under 1996 och 1997 och t.o.m. under 1998 är en rad olika områden mer angelägna för Centern än en sänkning av fastighetsskatten. Jag hoppas att det verkligen kommer ett omtänkande från Centerns sida och att det görs en sänkning under nästa mandatperiod. Jag beklagar att det inte har gått att få majoritet för att sänka fastighetsskatten under den innevarande mandatperioden.
Fru talman! Jag tvekar inte att påstå att när det gäller strävan att lägga fram konkreta, genomförbara och finansierade förslag för att komma till rätta med den mycket svåra problematik som fastighetsskatten innebär, inte minst i tekniskt hänseende, har vi varit det parti som har varit ledande. Andra partier har däremot försökt ge sken av att de har haft lösningar i bakfickan, men de har inte kunnat redovisa vari de har bestått.

Fru talman! För 14 dagar sedan diskuterade kammaren äldreomsorgen. Då var alla eniga om att gamla människor har rätt till en god vård - att liggsår och ensamhet aldrig kan förenas med ett samhälle som bygger på grundläggande humanitära värden - och om att omsorgen om de svaga och ett värdigt samhälle också kräver en solidarisk finansiering. Ytterst är det detta som skattepolitiken handlar om, dvs. att klara av att finansiera gemensamma verksamheter, att omfördela samhällets resurser så att vi tillsammans kan säkra att gamla människor får en god vård, barnen en bra skola och samhället en infrastruktur som förenar kraven på god miljö med tillväxt och en växande arbetsmarknad. Ett utvecklat samhälle som låter alla - inte bara några - få del av ett rikt liv kräver ett rättvist och bra fungerande skattesystem. Skattepolitiken har spelat en viktig roll för budgetsaneringen. Under hela dagen har kammaren kunnat diskutera utifrån en statsbudget i balans - det som få trodde var möjligt när socialdemokratin tog vid för tre år sedan. Det är kombinationen av besparingar, skattehöjningar, tillväxt i ekonomin och ökat förtroende för Sverige som har gjort det möjligt som många trodde var omöjligt: att på tre år föra Sverige från att vara ett av de länder i Europa som hade svagast ekonomi till att bli ett av de länder som har starkast ekonomi. Det finns all anledning, fru talman, för oss socialdemokrater att i det sammanhanget rikta en rejäl erkänsla till Centerpartiet för dess medverkan i budgetsaneringen. Det har varit tufft. Det har inte givit många applåder, men hårda data talar för att samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna givit Sverige en stabil grund för framtiden. Finansplanen visar hur budgetsaneringen slagit för olika grupper. Den har känts allra hårdast för dem som har det sämst, men över 40 % av kostnaderna har burits av de 20 % som har det bäst och ca 11 % av de 20 % som tjänar minst. En så solidarisk fördelning av ansvaret hade inte varit möjlig om saneringsarbetet inte innehållit en värnskatt, som kostar mest för dem som tjänar bäst, en återinförd förmögenhetsskatt och höjda kapitalskatter. I Sverige betalar nästan alla skatt, också de som har låga inkomster. Samtidigt spelar skatterna en viktig roll för att omfördela mellan olika grupper i samhället. När kommunerna finansierar grundskolan med skatt, som nästan alla kommunmedlemmar betalar, får läkaren betala mer än dubbelt så mycket som vårdbiträdet i kommunalskatt. Deras barn går i samma skola. När landstinget finansierar bypass-operationen med landstingsskatt betalar den lågavlönade kanske en tiondel av den riktigt välavlönades landstingsskatt, men båda har rätt till en bra operation. Så ser vi på område efter område hur vi gemensamt kan skapa god service åt alla men också säkra en solidarisk finansiering via skatten. Det är en myt, som Thomas Östros tidigare sade, som snart bara riksdagsgrupperna för m, fp och kd tror på, att det är borgerliga regeringar som lyckats hålla skattekvoten nere. Visst var den formella skattekvoten strax under 50 % när Bildt och Wibble regerade Sverige. Men den verkliga skatten - de offentliga utgifter som betalas med skatten - var drygt 61 % när de regerade Sverige. Skatterna var lägre, men bidragen och kostnaderna för samhället var mycket högre. Så ihåliga blir skattesänkningar när de görs med lånade pengar. Skatteutskottet delar den bedömning av skattereformen som regeringen gör i propositionen. Skattereformen gav Sverige ett modernare och robustare skattesystem. En mer likformig kapitalbeskattning minskade spekulationstendenserna i den svenska ekonomin, och möjligheterna till skatteplanering minskade. Skattereformen innebar också - och det är viktigt - startskottet för ett grönare skattesystem. Men ett viktigt mål var att skattereformen skulle vara fullt ut finansierad. Där finns det brister. De inkomsttagare med de högsta inkomsterna har inte fullt ut finansierat sina egna skattesänkningar. Därför finns det skäl att återkomma med en ny och högre nivå på statsskatten just för den gruppen med de högsta inkomsterna. På en viktig punkt kunde skattereformen inte fullföljas. Barnbidragen var viktiga för fördelningsprofilen i reformen. De skulle höjas. I stället sänktes de. Därför finns det anledning för mig att som representant för skatteutskottet tillstyrka förslaget om höjda barnbidrag och höjda studiebidrag till gymnasieungdomarna. Det är en bit på vägen mot en rättvisare och bättre fördelning. Det är också barnfamiljerna som har drabbats allra hårdast av den ekonomiska krisen. På andra områden diskuterar vi alla den nästan kliniska likformigheten i skattereformen. Det gäller bl.a. tjänstebeskattningen. Här pågår en analys av Tjänstebeskattningsutredningen inom Regeringskansliet, och här förs - som har nämnts här i dag - inom EU en diskussion med inriktning på att med hjälp av differentierad moms stimulera de mest skattekänsliga delarna av arbetsmarknaden - det som av Dan Andersson har definierats som de hushållsnära tjänsterna. Utskottet har engagerat sig starkt för de skattefrågor som har direkt bäring på tillväxt och nya jobb. Lättnader i ägarbeskattningen med 4 miljarder har genomförts för att förbättra villkoren för kapitalförsörjningen i onoterade bolag. I 1998 års budget ökar nedsättningen av arbetsgivaravgifterna med inriktning på små och medelstora företag. Skattelättnaden uppgår från nästa år till nästan 3 miljarder. Den 1 januari träder skattekontot i kraft. Det underlättar och förenklar arbetet för företagen. Reglerna för F-skattsedlar förändras, och kampen mot den ekonomiska brottsligheten förstärks för att öka rättvisan och statens inkomster, men kanske framför allt för att skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan olika företag. Fru talman! Budgetförslaget innehåller några skarpa skatteförslag. Det första är höjda bilavdrag. Bilavdraget höjs från 13 till 15 kr per mil. Det ger en ersättning som väl täcker de rörliga kostnaderna för bilresorna. Förslaget betyder mest för dem som har långa resor till jobbet. En höjning av avdragsbegränsningen från 6 000 till 7 000 kr finansierar 330 av de 500 miljoner om året som de höjda avdragen kostar statskassan. Det andra skarpa förslaget är en förlängning av ROT-avdraget har motverkat arbetslösheten främst hos de mindre byggföretagen och säkert också spelat en viktig roll för att få fler jobb utförda av företag med F-skattsedel och mer av just redovisning. Det är naturligt att förlänga ROT-avdraget, både med hänsyn till de många arbetslösa inom byggarbetsmarknaden och den analys och det jobb som görs när det gäller Det tredje skarpa förslaget är justeringar i förmögenhetsskatten. Riksdagen täpper nu till det hål som uppkommit genom att företag gått från A-listan till O listan eller OTC-listan. Samtidigt vidgas huvuddelägarbegreppet på A-listan till att omfatta dem som var huvuddelägare vid utgången av 1991. Slutligen reduceras skatteplikten för A-aktier från 100 till 80 %. De beslut som fattats nu och i våras visar att den avgränsning av skatteplikten den borgerliga regeringen fattade beslut om ingalunda var enkel. Därför krävs att regeringen också framgent följer utvecklingen av förmögenhetsskatten. Finansutskottet har slutligen gjort ett tillkännagivande till regeringen om fastighetsskatten. Fastighetsskatten är en viktig skattebas. Därför är det viktigt att den kan baseras på så korrekta värden som möjligt och också uppnå en bred allmän acceptans. Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att öka träffsäkerheten i värderingen av fastigheter. På grundval av de skrivningar som gjorts i skatteutskottet gör finansutskottet ett tillkännagivande med krav på att regeringens utredare så snart som möjligt, och med sikte på en förändring med giltighet från 1998, skall lägga fram överväganden när det gäller lägesfaktorerna och ett lokalt inflytande över fastighetstaxeringen. Visst! Rolf Kenneryd har rätt i att Centern fungerar som en viktig blåslampa när det gäller diskussionen om fastighetsskatten. Men jag kan försäkra kammaren att det förekommer en seriös diskussion i vårt parti om utformningen av fastighetsskatten. Som bekant pågår också en allmän analys av fastighetsbeskattningen inom Regeringskansliet. Fru talman! Socialdemokraterna och Centern står bakom finansutskottets beslut om skattepolitiken. Desto större är skillnaderna mellan andra partier. Moderaterna vill sänka skatterna med 36 miljarder år 1998, med 55 miljarder år 1999 och med nära 80 miljarder år 2000. Deras förslag visar att det inte finns några gratisluncher. Jag delar mycket av Per Rosengrens kritik mot Moderaterna - men inte på en punkt. Det är inte så att Moderaterna mörkar. Moderaterna visar i sin reservation precis hur besvärliga de skattesänkningar de föreslår är att genomföra. På flera områden återkommer kostnaderna för skattesänkningarna direkt i plånboken hos löntagarna - inte som skatter, men som försäkringsavgifter. Ca 18 miljarder av Moderaternas föreslagna skattesänkningar innebär höjda avgifter på försäkringar av olika slag. I Moderaternas Sverige skall löntagarna betala särskilda försäkringar för läkemedel, höjda försäkringsavgifter på fordonsskatten och mycket kraftigt höjda a-kasseavgifter. Låt mig ta ett exempel. Moderaterna vill sänka bensinskatten med 25 öre inklusive moms. Det betyder 25-30 kronor mindre i bensinskatt för en normalbilist. I stället skall bilägarna betala 1 200 kr mer om året i fordonsskatt. Men det räcker inte med det. Moderaterna gör en ärlig redovisning som bl.a. visar att den som är arbetslös utförsäkras efter 300 dagar. Den frågan kommer säkert att diskuteras i nästa debatt i kammaren. Deras budgetförslag innebär att medel för 60 000 jobb år 2000 försvinner från kommunerna, att biståndet skärs ned ytterligare, att ytterligare en karensdag införs i sjukförsäkringen - trots att det redan är så tungt för många - samtidigt som ersättningarna i försäkringssystemen begränsas till 75 %. Det här är några exempel. Det finns många fler som visar att Moderaterna har skarpa förslag som slår ytterst hårt mot de människor som har det jobbigt i samhället. Då är Folkpartiet litet vagare. Folkpartiet föreslår en minskning av skatterna med nära 30 miljarder nästa år. En mycket stor del av besparingarna riktas mot de arbetslösa och arbetsmarknadspolitiken. Satsningarna på det som skall göra Sverige starkt för framtiden, t.ex. infrastrukturen, skärs ned. Investeringspengarna skall användas till kortsiktiga skattesänkningar. Statliga företag skall säljas till ett värde av 100 miljarder. Det är inga småpengar. Vad är det av de gemensamma tillgångarna som skall säljas? Är det Telia? Är det SJ? Är det Posten? Hur kan man vara så säker att man redan nästa år får in ränteintäkter från dessa försäljningar som innebär att man kan sänka skatterna? Förhoppningar om ökade intäkter tack vare minskat fusk används till skarpa skatteförslag på 2,2 miljarder. Räntebidragen minskas för bostadsrättsföreningar och bostadsföretag - företag där staten redan måste gå in med olika former av stöd. Kanske är de vaga budgetförslagen och de fromma förhoppningarna svaret på varför Folkpartiet misslyckades så kapitalt med att ta ansvar för Sveriges ekonomi när man hade chansen. Eller är det så att det är bara ett parti som inte tror sig ha någon chans att återigen ta ansvar för Sverige som lägger fram förslag på så stora skattesänkningar med så oklara och oskarpa förslag till besparingar? Samma dimma och osäkerhet omger kristdemokraternas skatteförslag. Är det kanske så att det till syvende och sist är Moderaterna som håller i taktpinnen i det borgerliga alternativet? Är ni verkligen beredda att medverka i eller stödja en regering som tänker genomföra en sådan slakt på välfärden som Moderaterna för fram i sitt budgetförslag? Hur skall ni i Folkpartiet kunna förklara för era väljare att ni vill ha en bättre vård och omsorg i kommuner och landsting samtidigt som ni är beredda att stödja en moderatledd borgerlig regering som drastiskt kommer att minska kommunernas och landstingens möjligheter att finansiera välfärden? Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Fru talman! Inger Lundberg sade att Socialdemokraterna i Sverige driver en politik som ger god service åt alla, och att man haft god hjälp av de höga skatter man drivit igenom för att skapa denna goda service. Jag vet inte om vi lever i samma värld. Vi hör ju nästan dagligen om de stora problemen i äldreomsorgen, om hur sjukvårdsköerna ökar och om försämringarna i skolan. Vi hör dagligen om den rekordhöga arbetslösheten och hur den drabbar människorna runt om i vårt avlånga land. Då vet inte jag vad som menas med god service åt alla, Inger Lundberg. Det är otroligt cyniskt att använda ett sådant uttryckssätt mot de människor som lider på grund av den politik som Socialdemokraterna hittills har genomfört. Den politiken har drivit upp arbetslösheten rekordartat, och den har förorsakat ett bortfall i kommunerna på tiotals miljarder kronor. Socialdemokraternas företrädare inom kommunsektorn kan inte prioritera de kommunala intäkter de får, mestadels i skatter, på rätt sätt. De borde prioritera kärnverksamheterna vård, omsorg och utbildning. Vi hör nästan dagligen om problem som finns exempelvis inom äldreomsorgen.
Fru talman! Kommunerna tappade skatteunderlag när den borgerliga regeringen styrde Sverige. Då hade vi tre år av minskad tillväxt i Sverige. Det är de enda på varandra följande åren under 1900-talet när Sverige har tappat i tillväxt och som skattebasen ständigt urgröps. Det har varit tuffa år för socialdemokratin. Man har tvingats till besparingar på många områden. Detta gör att allt inte är bra. Men det som är tryggt och bra i dag, K-G Svenson, till skillnad från när de borgerliga lämnade makten i Sverige är att det nu finns offentliga finanser i balans. Nu finns det möjlighet att satsa 16 miljarder kronor på kommuner och landsting för att förstärka just de områden som är mest angelägna, nämligen vård, omsorg och trygghet åt människor. Visst skulle det vara ännu bättre om vi inte bar på oss den eländiga räntebörda om 100 miljarder kronor som har byggts upp under borgerliga år. 100 miljarder kronor i räntor - det är minnet av ett antal borgerliga regeringar, K-G Svenson. 100 miljarder kronor motsvarar kostnaderna för 300 000 jobb. Det är farligt att titta på kommunernas utveckling med ett sådant ointresse som Moderaterna visar, K-G
Fru talman! Det svenska problemet är arbetslösheten, och att det saknas nya jobb. Vi har hört i dag hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningen minskar. Den senaste siffran jag har är 74 000 lägre än i oktober förra året. Välståndet eroderar så länge inte Socialdemokraterna förmår ändra inriktning i politiken så att förutsättningar för nya jobb skapas. Ni socialdemokrater bejakar ute i Europa, i tidningar osv. att det finns ett samband mellan höga skatter på arbete och arbetslösheten och de nya jobben. Men ni gör ingenting åt det! Ni skriver på Essen-deklarationer och ni talar genom Östros i tidningar om att det är klart att ni skall se till att momsen på tjänster sänks. Men ni genomför ingenting i Sverige för att skapa möjligheter för nya jobb och möjligheter för företagen att växa. I stället driver ni på med nya skatter. Inger Lundberg talade om att barnbidraget skall höjas. Men vad gör man i andra ändan? Jo, man plockar hem lika mycket och mer därtill genom höjda egenavgifter från den 1 januari. Det talar man inte om. En barnfamilj med normal inkomst får betala tillbaka hela barnbidraget i höjda egenavgifter. Höjda egenavgifter eller höjda skatter över huvud taget för låg och medelinkomsttagare har drivit upp skattetrycket för dessa grupper till det högsta i världen. Skattetrycket drivs upp så att kostnaderna för företagen stiger så att de inte har råd att anställa nya människor. Det är den situationen som Sverige befinner sig i. Socialdemokraterna vill inte se framtiden och inte möta den. De har inte ledarskap nog att möta människorna och ge dem möjligheter att växa i ett nytt framtida Sverige.
Fru talman! Jag förstår innerligt väl varför K-G Svenson inte vill prata om kommunsektorn. Jag såg nyligen en tidning från Olofström där det står att Olofströms moderater går sin egen väg när det handlar om skatten. De tror inte ett dugg på vad Blekingeriksdagsledamoten K-G Svenson säger om behovet av att sänka kommunalskatterna. De ser nämligen till behovet, och de ser att moderat politik på riksplanet är förödande för kommunerna. K-G Svenson vill blint sänka skatterna. Socialdemokratin väljer att göra satsningar på de områden där det är strategiskt för sysselsättningen. Ett exempel är den sänkta ägarbeskattningen i de mindre och onoterade företagen. Detta har vi genomfört. Det har kostat 4 miljarder kronor. Jag tror att det är en strategisk viktig åtgärd för jobben. En annan åtgärd är den som vi har pratat om tidigare - de sänkta arbetsgivaravgifterna med inriktning på de små företagen. Men K-G Svenson vill sänka skatter blint. Han vill t.ex. plocka bort beskattningen av aktievinster oavsett om det ger någon effekt på jobben eller inte. Han bör ha läst Företagsskatteutredningen lika väl som jag och konstaterat att den åtgärden inte har någon betydelse för jobben. Däremot eroderar den den svenska skattebasen och minskar möjligheter att göra insatser på strategiska områden. K-G Svenson som har läst så mycket statistik om sysselsättningen borde också ha konstaterat att antalet jobb i den privata sektorn har expanderat under den socialdemokratiska regeringsperioden. Däremot har vi tappat ett antal offentliga jobb. Skälet till detta är att socialdemokratin har tvingats till tuffa besparingar för att över huvud taget klara att få Sverige i balans. Skälet till att vi tvingades gå in i detta tuffa spararbete var att Sveriges ekonomi var i moras när K-G Svenson och hans kamrater lämnade regeringsmakten.
Fru talman! Nu har Inger Lundberg också kört i gång sin gamla raspiga grammofonskiva. Jag tycker att det nästan är patetiskt att det finns så litet intresse av att diskutera vad vi skall göra åt situationen nu, och så mycket intresse från regeringens sida av att bara hålla på att gömma sig och rota i gammal, väl utvald, statistik. Det vore kul om ni som är så intresserade av matematik också hade lärt er att derivera. Då hade ni kanske sett vartåt det hela lutade. Jag kan tala om för er att det lutar åt fel håll. Inger Lundberg sade att skattepolitikens uppgift framför allt är att omfördela resurser och finansiera offentliga utgifter. Men Socialdemokraterna glömmer helt den del som handlar om att skapa resurser så att det finns någonting att omfördela, så att det finns någonting att finansiera med. Om färre och färre jobbar och betalar skatt blir det ju mindre och mindre att omfördela och mindre och mindre att finansiera med. Hur skall det då fungera i längden? Bekymrar det er inte alls att det faktiskt är färre och färre som jobbar? Jag har hört Bergqvist, Åsbrink, Östros och nu Lundberg, och ingen nämner över huvud taget det faktum att det faktiskt är färre och färre som är skattebetalare. Detta borde ju vara ert största bekymmer. Men det finns inte så mycket som en enda kommentar om detta. Därför vill jag fråga Inger Lundberg: Tycker ändå inte Inger Lundberg att detta är, om inte ett jättestort problem så i alla fall ett litet problem som det kunde vara värt att fästa något litet avseende vid? För det andra: Varför har ni råd med männens hushållstjänster men inte med kvinnornas? Varför har ni råd med
Fru talman! Den fråga som är huvudfråga för socialdemokratin, och där det finns mängder med skarpa förslag i budgetförslaget, är sysselsättningen. Det handlar om satsningen på kommunsektorn. Det handlar om de riktade skattesänkningar, de effektiva skattesänkningar, som görs mot företagsamheten där vi vet att de kan ha betydelse för nya jobb. Det handlar om utbildningssatsningen som är av strategisk betydelse för att Sverige skall växa starkt i framtiden. Jag är, liksom Karin Pilsäter, mycket intresserad av Tjänstebeskattningsutredningens förslag och menar att det är angeläget att man jobbar vidare med dessa frågor. Men det måste ske så att vi långsiktigt kan säkra en utveckling på det området som är positiv, ger anständiga löner och en bra arbetsmarknad. Jag är förvånad över att Karin Pilsäter, som diskuterar tjänstebeskattningen så mycket, nu vill säga nej till ROT-avdragen. De har ju visat sig vara ett effektivt sätt att stimulera jobben, främst i de mindre byggföretagen. Man behöver inte vara galen i karlar, Karin Pilsäter. Men det är ju inte ointressant om också karlar har jobb. Frågan om jobben är den viktigaste frågan för framtiden, och hela socialdemokratins ansträngningar är inriktade på den. Grundfrågan har varit att få ordning på den svenska ekonomin. Karin Pilsäter har inte med ett ord kommenterat den kritik jag riktade mot ert mycket svajiga budgetförslag. Risken är att ni äventyrar både jobb och investeringar i framtiden genom att ni har så svaga budgetförslag att de kommer att leda till räntehöjningar och därmed obalans i den svenska ekonomin och den typ av kräftgång för sysselsättningen som präglade Bildt-Wibble-regimen.
Fru talman! Det var i alla fall glädjande att höra att det finns en representant för socialdemokraterna som är litet bekymrad över att det är färre som jobbar och som tror att det finns någon typ av samband mellan beskattningen av arbete och mängden arbete. Jag hoppas att Inger Lundberg också influerar skatteministern med det synsättet. Inger Lundberg pratar om att de viktiga satsningarna på sysselsättning handlar om en satsning på kommunsektorn och strategiska skattesänkningar där vi vet att de har betydelse. Men vi vet att en sänkning av arbetsgivaravgiften av det slag som Folkpartiet förordar kanske skulle leda till 70 000 nya jobb. Detta skulle i sin tur generera 14 miljarder i rena skatteintäkter och direkta minskade utgifter för staten, förutom att det skulle ge en massa människor en egen lön att leva på. Den typen av litet mer långsiktigt eller strategiskt tänkande verkar ni inte vara beredda att gå in på. Ni gör en satsning på kommunsektorn för att skaffa jobb. Men satsningen på kommunsektorn är väl till för verksamheten och inte för att människor skall få jobb. I så fall är det ju bara att lösa det den vägen. Inger Lundberg sade tidigare att 100 miljarder motsvarar kostnaden för 300 000 jobb. Jag tror att vi där har litet av en avgörande skillnad mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. För oss är inte jobb någonting som kostar. Jobb är någonting som skapar. Vårt budgetförslag går ut på att lägga konkreta förslag för 1998. Det handlar om en omprioritering inom budgeten på 5 %. Jag tycker inte att det är så jättemycket att vara orolig över. Den långsiktiga inriktning är att ta ett steg åt ett annat håll. Men en omprioritering på 5 % av er budget tycker jag inte att Inger Lundberg behöver hetsa upp sig över. Jobb kostar inte. Jobb skapar. Vår budgetpolitik går ut på att skaffa fler skattebetalare.
Fru talman! Det går att räkna på många olika sätt när det gäller de 100 miljarder i räntor som är minnen av borgerliga regeringar. Det går att säga att det motsvarar kostnaden för 300 000 jobb. Det går också att säga att det motsvarar de samlade skattekostnaderna för 600 000 låginkomsttagares jobb. Det går också att säga att det skulle gå att totalt avveckla arbetsgivaravgifterna om man hade 100 miljarder i lägre kostnader för staten. Men vi lever i den verklighet som delvis skapades av den borgerliga regeringen med tunga räntekostnader som måste betalas. Ett viktigt skäl till dessa tunga kostnader, Karin Pilsäter, var de ofinansierade skattesänkningarna under de borgerliga åren. Därför är det så allvarligt när Folkpartiet nu lägger fram ett så svagt budgetförslag. Man vill minska arbetsgivaravgifterna med ca 17 miljarder kronor, men egentligen har man inte en skarp finansiering av det. Man har förväntningar på att kanske få in 2,2 miljarder i ökade kostnader genom bättre skattekontroll. Man säger att man kanske kan få ränteintäkter om man säljer de allra viktigaste statliga företagen. Man säger att det kanske går att minska kostnaderna för arbetslösheten. Karin Pilsäter, Sverige är bränt på den typen av lättsinnighet i budgetpolitiken. Jag har mött så många människor ute i olika fackföreningar och på arbetsplatser som säger att vi inte får hamna där en gång till. Vi vill inte ha en ansvarslös ekonomisk politik en gång till. Vi vill inte ha vare sig ofinansierade skattesänkningar eller kostnader en gång till.
Fru talman! Jag vill inleda med att rekommendera Inger Lundberg att läsa reservation 1, den gemensamma reservationen. Den handlar inte om slaktad välfärd utan om åtgärder för sysselsättning och högre tillväxt som ger ökad välfärd. Inger Lundberg försökte i sitt inlägg att gå i land med konsten att framställa socialdemokraterna som garanter för att hålla skattekvoten på en låg nivå. Det är ingen debatt som man vinner, varken här i kammaren eller på gator och torg. Socialdemokraterna har ingen större trovärdighet när det gäller att sänka skatten eller att hålla löften om sänkt skatt. Se bara hur det gick med löftet att slopa värnskatten! Det höll inte. Hur var det med skattehöjningar under mandatperioden? Jo, det blev 65-70 miljarder netto. I valmanifestet från augusti 1994 vågade man bara visa upp 27 miljarder. Skattehöjningarna blev alltså två och en halv gånger större. Så var det med den trovärdigheten och skattekvoterna. Slutligen vill jag säga något om tjänstesektorn. Delar Inger Lundberg Östros uppfattning att sänkta skatter i tjänstesektorn skulle minska arbetslösheten? Om Inger Lundberg gör det, varför skall vi då vänta på ett eventuellt beslut av EU-kommissionen? Hur länge skall de arbetslösa behöva vänta på utskottsmajoriteten innan de kan få ett jobb?
Fru talman! Nu rustar socialdemokratin Sverige starkt för framtiden så att vi kan vara ett land av stark tillväxt. Därav satsningen på utbildning för mycket breda grupper. Därav satsningarna på högre utbildning, satsningar för att stimulera de gröna jobben och de riktade skattesänkningar jag talat om tidigare. Jag delar Östros uppfattning att det är intressant att diskutera skattekilarna i de hushållsnära tjänstejobben. Därför tillsatte den socialdemokratiska regeringen Dan Anderssons utredning, som är viktig. Men om man går in och diskuterar differentierade skatter är det också viktigt att det sker på ett seriöst sätt som har bäring för framtiden och inte primärt genom olika typer av poppiga förslag. Visst har ni borgerliga gjort en gemensam reservation. Den innehåller, som Thomas Östros sade, väldigt litet. Den innehåller försämrad arbetsrätt och mycket kraftigt höjda avgifter till a-kassorna. Den sätter upp värnskatten som tydligen den enda skattefråga ni kan enas riktigt om. Vi som har höga inkomster skall absolut inte betala någon höjd avgift nästa år, även om det finns stora behov t.ex. i kommunerna. Den innehåller nej till kärnkraftsavvecklingen, och den innehåller ingrepp i strejkrätten. Den innehåller också en slopad dubbelbeskattning, som företagsutredningen bedömde var av noll och intet värde för jobben i Sverige. Det är tydligen det som är den minsta gemensamma nämnaren för borgerligheten. Resten är moderatpolitik som skall drivas igenom nästa mandatperiod.
Fru talman! Jag fick inget svar på frågan om socialdemokraternas trovärdighet när det gäller skattepolitiken och skattekvoten. Så den poängen gick väl hem, antar jag. Skall man lyckas med tjänstebeskattningen på ett seriöst sätt får man inte bara ägna sig åt seminarieverksamhet och tycka att det är intressant. Man får inte bara slänga Dan Anderssons utredning i papperskorgen första dagen den kommer och endast köpa finansieringen, en höjd tobaksskatt, men sedan strunta i de andra förslagen om sänkta arbetsgivaravgifter som skulle kunna ge effekt. Så selektivt går det inte att se det. Vi måste faktiskt handla i den här riksdagen också, inte bara ägna oss åt seminarieverksamhet och tycka att en del förslag är intressanta. Handling nu, de arbetslösa väntar!
Fru talman! Ursäkta, Michael Stjernström, för att jag inte svarade på frågan om skattekvoten. Visst, de skatteförslag socialdemokratin presenterade före valet var i storleksordningen 30 miljarder. Men vi uttalade också att vi ville ha ett öppet mandat för att genomföra åtgärder om det skulle visa sig nödvändigt. Det var utomordentligt nödvändigt beroende på att var tredje till var fjärde statlig krona faktiskt var lånad när borgerligheten lämnade över. När budgetunderskottet var som högst lånade Sverige 230 miljarder kronor. Att det då var nödvändigt att höja skatterna med 60 miljarder kronor är inte så underligt. Det märkliga och det fantastiska är att socialdemokratin med mycket hjälp av Centern har lyckats att vända utvecklingen så att vi nu ser en fallande i stället för en stigande skattekvot. Det beror på att Sverige är stabilt och tryggt för framtiden. Så till tjänstebeskattningen. Visst kan man göra som kristdemokraterna. Visst kan man åka till Danmark, se på ett försök som är intressant och sedan säga: Nu löser vi hela den svenska sysselsättningen genom att ha lägre skattesatser på städjobben i hemmen. Och visst kan det vara en fråga som är med. Men är det inte mycket intressantare när Dan Andersson också lyfter fram frågor som beskattningen av personal inom kollektivtrafiken, turistnäringen och andra frågor där det kan finnas intresse av att diskutera skattefrågorna? Är det inte mycket intressantare om man kunde diskutera differentierad moms i stället för att som huvudprofil göra ändringar i arbetsgivaravgifterna? Vill man någonting för framtiden, Michael Stjernström, vill man påverka arbetsmarknaden långsiktigt måste man också orka med att se den komplexitet som skattepolitiken har. Först då kan det bli långsiktigt bra och inte bara poppiga förslag.

Jag vill gärna innan vi börjar tala arbetsmarknad ägna någon liten minut åt detta senare spörsmål. Få saker gröper nämligen ur förutsättningarna för vården, omsorgen och skolan så till den grad som regeringens misslyckande när det gäller att skapa nya jobb. Ingenting, fru talman, ligger i närheten av att kunna konkurrera om att skapa nya resurser för de viktigaste områdena än en politik som gör att människor får arbete. Många talare har tidigare understrukit regeringens misslyckande, inte med att trixa till arbetsmarknadsstatistiken - där är regeringen enastående - men väl med att ordna de nya jobben. Det manifesteras nu i sysselsättningssiffror som väl ingen trodde att vi skulle behöva uppleva i början av en högkonjunktur. När regeringen anser sig vara den regering som allra mest slår vakt om det som ligger människorna närmast, nämligen vården av sjuka och gamla, talar regeringen mot bättre vetande. Ingen tvivlar på att regeringen vill slå vakt om villkoren för gamla och sjuka. Men man gör det inte när man samtidigt för en politik som gör att människor inte får arbete. I ett tidigare replikskifte rök en freudiansk felsägning genom salen från en socialdemokratisk talare, som talade om vad det kostade att ha människor i arbete. Sug på formuleringen: kostnaden för arbete. Arbete kostar inte. Arbete skapar välstånd. Arbetslöshet däremot kostar, och de som får betala är de som har de minsta resurserna och som är allra mest utsatta. Fru talman! Det dystra facit av regeringens arbetsmarknadspolitik de gångna tre åren är alltså att jobben nu är färre än tidigare - färre än för ett år sedan, färre än i somras. Läggs dessutom de arbetslösa som av regeringen hänvisas till det s.k. kunskapslyftet till dem som redovisas som öppet arbetslösa eller arbetslösa i åtgärder är t.o.m. den samlade arbetslösheten högre än för ett år sedan. Det är facit efter tre år av en regering som lovade att sätta arbetslöshetsbekämpningen främst, som har historiska traditioner - det skall inte förnekas - när det gäller att vilja slå vakt om jobben och sysselsättningen. Det är facit av en regering som trodde sig kunna halvera den öppna arbetslösheten, eller i varje fall få ned den till 5 % redan efter ett år av sitt regerande. Ytterligare två år senare är alltså den verkliga arbetslösheten högre än när man tog över regeringsansvaret. Domen över en sådan regeringspolitik måste, fru talman, bli hård, inte därför att det är roligt att utdöma hårda domar, men väl därför att sant skall vara sant för att skapa en utgångspunkt för en annan och bättre politik än den regeringen nu för. Allt detta som inträffar i Sverige inträffar dessutom, fru talman, under en period då konjunkturen i hela Europa är starkt på väg uppåt. De jobb som alltid följer i en sådan konjunkturuppgång dröjer emellertid längre i Sverige än i andra jämförbara länder. Och när de så småningom kommer - för trots socialdemokratisk politik måste väl ändå högkonjunkturen skapa något litet nytt arbete också i vårt land - kommer de att bli färre än i de länder Sverige konkurrerar med. Sverige släpar ohjälpligt efter. Att det går så här illa förvånar nog egentligen ingen som velat se i tid vari Sveriges problem egentligen ligger. Enligt en nyligen offentliggjord rapport från den europeiska unionen är t.ex. vårt land ett av de få EU-länder som höjt skatten på arbete. Precis som flera talare tidigare påpekat i dag: När arbetet blir dyrare blir det svårare att betala. När det blir svårare att betala sjunker sysselsättningen. Så gör den alltså i Detta sker trots att, vilket är intressant att minnas, EU för flera år sedan rekommenderade sina medlemsländer att ta beskattningen av arbete på allvar och sänka skatten på arbete för att göra arbetet billigare och arbetena flera. Den regering som så ofta talar om betydelsen av att den europeiska unionen måste ta krafttag för jobben har alltsedan denna rekommendation började levereras till medlemsländerna sorgfälligt undvikit att göra någonting åt den eller t.o.m. nonchalant avfärdat den, på temat att det där tänker Sverige inte bry sig om. Konsekvensen av detta betalar inte regeringen - den har fortfarande jobben kvar, åtminstone något år - utan alla de människor som, medan regeringen vägrar att lyssna på de EU-råd som den annars säger sig vilja ta till sig, går utan arbete. Skatterna har alltså tillåtits motverka kampen för arbete åt alla. Detsamma gäller också överregleringen av arbetsmarknaden. Av interna fackliga hänsyn vägrar socialdemokraterna att bryta upp de arbetsrättsliga regler som inte minst för småföretag verkar som ett praktiskt förbud mot nyanställningar. I ett replikskifte för en stund sedan hävdades det att de borgerliga partierna vill försämra arbetsrätten. Nej, alls inte. Vi måste ha en bättre arbetsrätt i vårt land, som gör att företag vågar ta nya medarbetare ombord. Försämra arbetsrätten var vad socialdemokraterna gjorde för två år sedan. Som ett brev på posten vek också sysselsättningen nedåt. Också på det här området, fru talman, har det varit entydigt vad den europeiska unionen tycker att man skall göra. Lika länge som den europeiska unionen sagt att skatterna på arbete bör sänkas har man understrukit behovet av en flexiblare arbetsmarknad, och lika länge har den svenska socialdemokratiska regeringen sagt: Det tänker vi inte bry oss om. För socialdemokraterna har i stället arbetsmarknadspolitiken i allmänhet och utbildningen i synnerhet upphöjts till ett slags räddningsplanka. På detta område har - det skall gärna medges - regeringens kreativitet varit imponerande stor. Fru talman! Regeringens första villa i kampen för flera jobb är vägran att acceptera de drivkrafter som är nödvändiga för att jobben skall bli flera och inte bara den statistiska arbetslösheten lägre. De lägre skatterna och den flexiblare arbetsmarknaden kan ingen regering som på allvar är engagerad i de nya jobben blunda inför och nonchalera konsekvenserna av. Den första villan leder obönhörligen vidare till den andra, nämligen den orimliga börda som arbetsmarknadspolitiken under de senaste åren haft att bära. Denna börda har dessutom blivit ännu tyngre till följd av det statistiska trixandet, tydligast manifesterat i målet att den öppna arbetslösheten, men bara den, skall halveras till 4 %. Bördan blir om möjligt ännu tyngre genom att regeringen dessutom så uppenbart bedriver ren kvartalspolitik i fråga om arbetsmarknadsåtgärdernas inriktning. I Dagens Nyheter häromveckan vittnade, som har nämnts tidigare här i debatten, arbetsförmedlare om hur det känns att arbeta under sådana villkor: 2000 - pressar nu arbetsförmedlare så hårt att de tar till yrkesinspektionen för att få en bättre arbetssituation. Kravet på att ansa statistiken och föra över öppet arbetslösa till åtgärder stressar arbetsförmedlarna. De tycker att kvantitet ställs före kvalitet. - Vi lurar folk, säger Irene Jönsson, arbetsförmedlare i Mora. Vi pressar ut folk i vilka åtgärder som helst för att leva upp till trycket från AMS och regeringen." "- För att nå volymmålet satsar vi på de billigaste åtgärderna som arbetsplatsintroduktion - och arbetslivsutveckling - fast vi vet att det i en begynnande konjunkturuppgång som nu vore mer rätt att ge folk yrkesutbildningar, säger Agneta Roström och tillägger att risken är stor att just de billigaste åtgärderna tränger undan riktiga jobb." "- Vi känner en åtgärdströtthet, säger Irene Jönsson på arbetsförmedlingen i Mora. Vi får beröm om vi uppfyller kvoten, men det är som om man glömt bort att meningen är att skaffa riktiga jobb." Vi brukar i Sverige säga att en av de finaste svenska traditionerna är att vi har den mest lojala ämbetsmannakåren i världen. Jag tror att detta är riktigt. Innan arbetsförmedlare säger detta till en stor svensk rikstidning har det gått långt. Då börjar frustrationen från människor som de vet skulle kunna få jobb men som inte får det till följd av de instruktioner som de arbetar under att krypa in på kroppen. Det är inte deras fel att människor inte kan få arbete utan det beror på de instruktioner som de får från en regering som lägger en orimlig börda på deras skuldror. Vart AMS-politiken egentligen leder har nu lett till en pikant intern socialdemokratisk träta mellan Margareta Winberg och Bo Ringholm om de flaskhalsar som redan är på väg att uppstå på arbetsmarknaden. Tidigare än någonsin i en konjunkturuppgång råder det nu brist på arbetskraft med rätt kompetens. Arbetsmarknadsministern undrar uppbragt i tidningarna vad AMS egentligen sysslar med. Bosse Ringholm skyller i sin tur på regeringen. Om det inte, fru talman, anses opassande att för en utanförstående lägga sig i detta interna samtal vill jag säga att det ändå är ofrånkomligt att medge att Bosse Ringholm har rätt. AMS klarar alltså inte att förbereda de arbetslösa för de jobb som ändå någon gång borde komma. Många är vi, inte minst i denna kammare, som har sagt det förr, men nu sägs det också från Ringholm. Skälet härtill är det som jag talade om tidigare, nämligen att arbetslöshetsstatistiken har ansetts kräva någonting som inte står i överensstämmelse med god inriktning av arbetet för mera jobb. Praktiskt har det problem som Ringholm tar upp tagit sig uttryck i att AMS haft order om att prioritera volym före precision och kvalitet. På så sätt kan nämligen den öppna arbetslösheten ersättas med arbetslöshet med åtgärder. Regeringens ambitioner handlar, som jag nämnde tidigare, ju bara om delar av arbetslösheten. Kritiken byggs nu upp mot trixandet. T.o.m. det regeringen närstående Aftonbladet börjar se ljuset i änden av den analytiska tunneln när man på ledarsidan skriver: "Frågan är om regeringen just med sin målsättning: halverad öppen arbetslöshet till 4 procent år 2000, har gått i sin egen fälla. Målet prioriterar inte ökad sysselsättning, utan minskad öppen arbetslöshet." Aftonbladet säger vidare: "Därför måste arbetsmarknadspolitiken läggas om så att den snabbt får fram kvalificerade utbildningar som bättre leder till nya jobb och en väl fungerande arbetsmarknad." Precis så här är det, fru talman. Mängder med utbildningar har genomförts men inte till arbeten som finns i denna världen. Utbildningar inom områden som erfarenhetsmässigt är attraktiva vid konjunkturuppgångar har AMS i realiteten förbjudits anordna. Risken med detta är, som så många gånger tidigare, att ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga flaskhalsar riskerar att bryta en konjunkturuppgång i förtid. Men det är också så att flashalsarna hotar den lönebildning som regeringen själv säger sig sätta allra främst i kampen mot arbetslösheten, naturligtvis näst efter AMS-politiken. Det riskerar att bli dubbelfel på dubbelfel när regeringen inte förmår att ge politiken en inriktning mot jobben snarare än mot frisering av arbetslöshetsstatistiken. Fru talman! Det är svårt att komma ifrån intrycket att regeringen bl.a. mot den bakgrund som jag här har angivit har hamnat i en arbetsmarknadspolitik som är rent destruktiv. Saken blir knappast bättre av att det är just denna politik som nu tydligen skall exporteras till hugade spekulanter i den europeiska unionen. Måtte, säger vi som har följt regeringen här hemma, andra länder ta sig tid att granska vad socialdemokraterna i Sverige i verkligheten åstadkommit! Om regeringen är intresserad av ett råd i fråga om det europeiska förhållningssättet är det att prata mindre och lyssna mer, för även om en stor del av Europa har likartade arbetslöshetsproblem finns det ändå lärorika exempel att ta efter. Det skulle vara välgörande om Göran Persson t.ex. om några dagar kom hem från toppmötet i Luxemburg om sysselsättningen och meddelade att han hade lärt sig någonting nytt snarare än att, som numera förefaller vara gängse regeringsjargong, ropa "bingo för Sverige" oavsett vad som faktiskt hänt. Fru talman! En politik för fler jobb kräver en satsning på fler och växande företag. Arbetslösheten som samhällsproblem måste avvecklas. Det kräver en halv miljon nya jobb i privata företag. Det är en utmaning väl i klass med vad vårt land stod inför vid det förra sekelskiftet. Lägre skatter på arbete och en organisation på arbetsmarknaden som gör att företag vågar anställa fler medarbetare är grundbulten i en politik för jobb och välstånd. Men det behövs också en arbetsmarknadspolitik som hjälper den enskilde till de jobb som företagen erbjuder. Jag sade tidigare att arbetsmarknadspolitiken också i den trängre meningen, vad vi åstadkommit för att hjälpa människor till jobb under de senaste åren, varit ett i praktiken herostratiskt misslyckande. Kvartalspolitiken har upphöjts till högsta dogm. Vi som haft det tvivelaktiga nöjet att hantera regeringens förslag i riksdagens arbetsmarknadsutskott har tappat räkningen på hur många gånger regeringen har känt sig föranlåten att rätta sig själv. När vi nu går mot finalen av denna fyraåriga mandatperiod börjar tiden komma att också analysera vad regeringen åstadkommit med ungdomsintroduktioner, API, hundradagarslöften, datortek, ALU, utbildningsvikariat, NT-platser, RAS m.m. - allt det som singlat ned över riksdagen som den nya, dynamiska arbetsmarknadspolitiken. Facit, fru talman, är att nästan ingenting av det regeringen hoppats, trott och lovat utifrån alla de singlande höstlöv av nya arbetsmarknadsinitiativ har kunnat fullföljas ens i närheten av regeringens egna ambitioner. Det enda som verkligen överträffar vad regeringen själv har trott är precis det som arbetsförmedlarna i Mora sade: Det blev ALU för hela slanten! Det skulle bli 10 000 platser, men det blev 50 000. Det är precis den åtgärd som samtidigt till Arbetsmarknadsdepartementet redovisas få de allra värsta konsekvenserna vad gäller undanträngning av riktiga arbeten. Så ser facit ut, fru talman. Det är ett trist och tråkigt facit, därför att det i grund och botten innebär att människor som skulle ha kunnat arbeta inte får chansen att göra det. Och när människor inte får arbeta mår de dåligt. Sveriges välstånd urgröps, och förutsättningarna för att över statliga och kommunala budgetar hjälpa dem som skulle behöva vår hjälp blir sämre än de annars skulle ha varit.